Herr talman! Låt mig först tacka industriministern för ett omfattande och fylligt svar. Rune Molin gjorde en presentation av många av de näringspolitiska initiativ som regeringen tagit de senaste åren. Flera av dem har givetvis betydelse för det problemområde som vi nu behandlar. Men det rör sig huvudsakligen om generellt verkande insatser för att främja utvecklingen inom industrin i stort och därmed också bilindustrin och dess underleverantörer i särskilt hårt drabbade regioner. Dessutom rör det sig om insatser för att förbättra den framtida miljön. Detta är givetvis bra. Vänsterpartiet har medverkat i besluten om de flesta av dessa åtgärder. Men jag tycker inte att industriministern i sitt svar riktigt klargör bilindustrins speciella problem. Rubriken på min interpellation är Den svenska bilindustrins kris. Industriministern talar om ''den nedgång och omstrukturering som bilindustrin och dess underleverantörer genomgår''. Jag vill påpeka att denna nedgång och omstrukturering har inneburit att ca 7 500 jobb har försvunnit det senaste året. På relativt kort sikt hotas 20 000 Industriministern hänvisar till att bilindustrin tidigare har genomgått flera kraftiga upp och nedgångar, och det är riktigt. I slutet av 70-talet förutspådde man en nedläggning av svensk personbilsproduktion, men 80-talet blev ändå strålande på detta område. Jag hävdar att 80-talets framgångar till stor del tillkom på konstgjord väg. Det var först devalveringen 1982 och senare en mycket gynnsam dollarkurs som låg bakom expansionen. Man byggde anläggningar som egentligen inte behövdes. Ett exempel på detta var Ledningarna för Volvo och Saab, men givetvis också för regeringen, har ett tungt ansvar för detta. Arbetskraften hade kunnat göra större samhällsnytta inom andra verksamhetsområden än inom bilindustrin, och vi hade kanske sluppit en del av de svåra omställningsproblem som vi nu har framför oss om man hade varit mer framsynt under Bilindustrin och regeringen måste nu ge upp hoppet om ett nytt uppsving för branschen. Man brukar hänvisa till den stora marknad som växer upp i Sydeuropa. Men både Sydeuropas transportproblem och, på litet längre sikt, Östeuropas transportproblem får helt enkelt inte lösas med privatbilism i massor. Det kan låta förmätet och mästrande att säga så, men vi vet i dag tillräckligt mycket om bilismens nackdelar för att vara förpliktigade att använda vår kunskap till att avvärja en sådan utveckling. Herr talman! Det är fråga om en reell kris för bilindustrin, en överkapacitetskris. Effektiva japanska företag planerar, som också Rune Molin sade, att öka produktionskapaciteten med cirka en miljon enheter, trots att det redan finns en lika stor överkapacitet. Det är emellertid också en reell kris för produkten i fråga. Problemen med utsläpp av koldioxid, som man inte kommer åt med katalysatorer, har de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Biltrafiken står för en stor del, ca 35 %, av dessa utsläpp, som är förödande för klimatet. Och den delen ökar. Det är nödvändigt att denna utveckling bryts och att vi minskar användningen av fossila bränsen. Oljeberoendet, som är förknippat med bilismen, är givetvis ett problem i sig. Det har illustrerats av krisen i Irak och Persiska Gulfen. För att lösa dagens och morgondagens transportproblem behövs en massiv satsning på nya, intelligenta och miljövänliga transportsystem. Jag tror inte att man kan få fram dessa genom att lita till branschens vilja till omställning. Inte heller tror jag att det räcker med enbart de generella åtgärder som Rune Molin redovisar i sitt interpellationssvar. Det är viktiga satsningar, som jag inte har något emot, men det behövs fler. Det behövs samordnade satsningar speciellt inriktade på bilindustrin. Därför är den utredning som vi vill få till stånd nödvändig. Det är inte ett sätt att skjuta upp problemet och inget som vi vill göra i stället för de satsningar som industriministern nämner. Utredningens resultat kan utgöra en grund för de samordnade insatser som jag efterlyser. En utredning står givetvis inte heller i motsättning till andra satsningar. Bra och aktuella faktaunderlag underlättar den omställning som blir svår nog ändå. I min första fråga vill jag veta om Rune Molin anser att insatserna är tillräckliga. Det görs stora infrastruktursatsningar, men konstigt nog görs dessa mest på vägar. I Malmö, mitt hemområde, finns inte ett enda spårbundet projekt av de många som man lokalt har tagit fram i den uppgörelse som Sven Hulterström har träffat med kommunledningen i Malmö. Däremot finns i uppgörelsen en bilbro på vilken också tågtrafik kan gå. Rune Molin! Jag tycker inte att satsningarna är tillräckliga, och därför behövs en utredning.

Herr talman! Det svar som vi har mottagit av Rune Molin tyder knappast på ett nytänkande från regeringen på detta område. När jag kom in i riksdagen väckte jag redan vid första möjliga tillfälle, i januari 1989, en motion om bilindustrins framtid. I den krävde jag ett nytänkande baserat på de fakta som förelåg, nämligen att bilismen på lång sikt inte var förenlig med hänsyn till energi och miljö. Massbilismen måste gradvis avvecklas, sade jag. Vi har i dag kända oljereserver för 40 år framåt. Bara kunskapen om att detta är en ändlig energikälla borde ha väckt intresse för att utforma den framtida trafiken på ett annat sätt. Därtill kommer de utsläpp som Rolf L Nilson talat om, koldioxidproblemet och de övriga försmutsningsproblemen. Dessutom är bilismen en folksjukdom av rang med ungefär 800 hundra dödade i trafiken per år. En stor mängd invalider följer också i dess spår. Detta är tecken på att det är en felaktig verksamhet som bör omformas. Bilindustrins kris var förutsebar 1989. Men riksdagen var inte intresserad av att försöka skåda in i framtiden eller att vidta åtgärder. Krisen var förutsebar på grund av konkurrenssituationen och på grund av att svensk bilindustri hade försatt sig i ett läge där den var enastående sårbar. Man hade nämligen satsat enbart på lyxbetonade bilar, som dessutom för sin försäljning i viss utsträckning, åtminstone i detta land, var beroende av gynnsamma skatteregler. Det är en ostadig grund att stå på för en industri. Lastbilsindustrin är naturligtvis en säkrare industri. Jag skall inte kommentera den mer än att säga att den naturligtvis måste dras ned med hänsyn till miljö och resurser. Det måste ske en omställning till andra transportsystem. Rune Molin satsar i stor utsträckning på att hålla bilindustrin under armarna, och han hoppas att den, med viss statlig hjälp, skall ägna sig åt nytänkande. Jag har i likhet med Lars Engqvist inget större förtroende för bilindustrins förmåga till nytänkande. Ett nytänkande måste i ett fall som detta framtvingas. Jag har själv stått nära varvskrisen och upplevt hur omöjligt det varit med ett nytänkande hos ledningarna för de stora varven. De kunde inte inse vad framtiden verkligen bar i sitt sköte när krisen kom. Jag tror alltså att staten måste tvinga fram ett nytänkande inom bilindustrin. Det har staten redan gjort i ett avseende, nämligen genom införandet av koldioxidskatten. Den bör naturligtvis framtvinga ett nytänkande när det gäller att få fram bensinsnålare motorer. Man kan med sorg konstatera att de svenska biltillverkarna har gått åt fel håll på det området. Volvo har exempelvis från Canada fått besked om att man ligger över den acceptabla gränsen för bensinförbrukning. År 1989 vände medelförbrukningen uppåt igen för bilar som såldes på marknaden. Staten borde enligt vår uppfattning, mot den bakgrund jag just beskrev, utöver att tillsätta en långsiktig utredning om strukturen och problemen, göra en utredning om vad vi i det här landet skall satsa på i stället för bilindustrin, när denna har misslyckats. Staten har också stora möjligheter att, om man vill ta sitt miljöansvar, stå som beställare för ny teknik. Vi har pekat på att det behövs satsningar på miljövänlig teknik, på vindkraft, biogas och biobränsleanläggningar med de tekniska anordningar som där behövs. Det behövs stora insatser i fråga om kollektivtrafiken, satsningar på tåg, spårvagnar, trådbussar och spårbilar. Vi måste ställa om både energisystem och transportsystem, och jag tycker inte att några av de åtgärder som Rune Molin har pekat på verkar särskilt effektiva i det avseendet. Det som har visat sig vara effektivt i fråga om statens samarbete med industrin har varit de tillfällen när staten har fungerat som beställare av ny teknik och tagit risker för satsningar på nya anläggningar. Vi från miljöpartiet vill naturligtvis att den modellen skall användas för att främja miljövänlig teknik. Därför anser vi att det krävs en utredning. Ingenting av det som Rune Molin har sagt tyder på något nytänkande på miljösidan, utan man går tvärtom i samma spår som bilindustrins direktörer.

Herr talman! Det grundläggande problemet är naturligtvis den bristande konkurrenskraft inom svenskt näringsliv, och denna har minsann inte förstärkts under senare tid. Jag hade för nästan exakt ett år sedan, den 16 mars 1990, en interpellationsdebatt med den då förhållandevis nytillträdde ministern Molin om just konsekvenserna av utvecklingen i Sverige för underleverantörsindustrin. Rune Molin gjorde då i sitt svar på vissa punkter en analys som jag kan instämma i och som jag instämde i redan då. Han sade att de olika förändringarna ställer krav på förnyelse om underleverantörsindustrin skall kunna bevara sin konkurrenskraft. Han underströk att den allt starkare internationaliseringen är ofrånkomlig och nödvändig för en på sikt gynnsam ekonomisk utveckling i Sverige. På dessa punkter var vi då överens. Vi var också i princip överens om att problemet var den höga inflationen i Sverige. Rune Molin sade då att ett av Sveriges stora problem i dag är inflationen, som är alltför hög i förhållande till den i konkurrentländerna. Det var ingenting att invända emot. Vad hade han den gången för förslag? Jo, regeringen skulle tillsätta en delegation med uppdrag att utreda orsakerna till den låga produktivitetstillväxten. Vidare skulle regeringen återkomma med förslag som syftade till att dämpa den snabba kostnadsutvecklingen. Därefter har vi haft en inflation som har varit exempellöst hög i jämförelse med den i vår omvärld. Vad som därutöver har hänt står heller inte i överensstämmelse med vad Rune Molin sade i sitt svar för ett år sedan. Han sade då att vi inte skulle lösa problemen så som man har gjort på kontinenten, dvs. genom att tillåta arbetslösheten att öka för att därigenom få ned inflationen. Det är en metod som svensk arbetarrörelse inte accepterar, sade Rune Molin. I dag har vi en fortsatt hög inflation och en mycket snabbt växande arbetslöshet. Det är konsekvensen av den politik som arbetarrörelsens regering accepterar och driver fram. Nu försöker man lösa problemet genom att dela ut småskvättar av statliga anslag, litet hit och litet dit. Det är inte alls någon generell politik, som Rolf Nilson sade. Det är tvärtom i hög grad en politik inriktad på att spilla ut småslantar här och där för att på så sätt försöka sätta en plåsterlapp över de grundläggande misslyckandena i svensk politik. Vilka var förslagen för ett år sedan? Redan då gick de ut på att man skulle tillföra riskkapital. Genom s.k. regionala riskkapitalbolag skulle man ge den offentliga sektorn ett ökat ägarinflytande i småföretagen. Ja visst innebär den typen av konstruktioner en stor risk för småföretagen. Kanske är det därför de kallas riskbolag? Vad föreslår man då nu? Jo, det är fråga om ytterligare socialiseringar. Nu skall man med hjälp av löntagarfonderna, förstärkta med pengar från de stora, allmänna pensionsfonderna, förstatliga stora delar av det svenska näringslivet. Det är dessa grundläggande, strukturoriktiga metoderna som används av den socialdemokratiska regeringen vilka skapar de problem som svensk industri har och som i särskilt hög grad drabbar underleverantörsindustrin. Det är regeringens brist på förståelse för vad som verkligen behövs för att åstadkomma en förändring, för att skapa tillväxt och tilltro hos de människor som vill satsa på svenskt näringsliv, som är problemet. Det problemet kan vi inte lösa i kammaren här i dag, men det finns möjligen en förhoppning att svenska väljare kan hjälpa oss att lösa det i valet i höst.

Herr talman! Det grundläggande problemet för den svenska industrins situation, och det gäller också bilindustrin, är i dagsläget av två slag. För det första har vi nu en lågkonjunktur som gör att efterfrågan på bilar både internationellt -- framför allt på de marknader där Volvo och Saab är stora, dvs. USA och Storbritannien -- och hemma har avtagit markant under det senaste året. Det leder naturligtvis till problem för produktionen, med neddragningar som följd. För det andra har vi vårt eget kostnadsproblem, som vi diskuterade för ett år sedan. Jag har inte i dag någon annan uppfattning än vad jag hade då. Vi har haft en för hög inflation i Sverige i förhållande till våra konkurrentländer. Detta har försämrat vår konkurrenskraft, och det har naturligtvis också haft effekter för bilindustrin. Hadar Cars säger att ingenting har gjorts. Det är närmast anmärkningsvärt att Hadar Cars inte har sett vad som har gjorts. Vi har inom budgetpolitiken vidtagit ganska dramatiska åtgärder, både genom de förslag som lades fram i riksdagen i höstas och genom en budget som är utomordentligt stram och där vi har omprioriterat från konsumtion till investeringar för att den vägen stimulera utvecklingen och förstärka konkurrenskraften. Sedan budgetpropositionen lades fram i januari har räntorna gått ned med ungefär 2 %, och det har naturligtvis en stor betydelse för konkurrenskraften, eftersom det påverkar kapitalkostnaderna. Vi har också fått ett stabiliseringsavtal som nu håller på att förverkligas. Jag är ganska övertygad om att det inte blir fråga om några avtal som avviker från stabiliseringsavtalet. Vi kommer genom detta avtal att kunna nedbringa inflationen i Sverige under resten av året till en nivå på ungefär 3 %. Jag såg att Nordbanken i går bedömde inflationsutvecklingen för 1992 till 3,5 %. Den kan t.o.m. bli lägre. Så nog har det gjorts någonting, men den som inte ser verkligheten och inte vill se den kan naturligtvis diskutera på det sätt som Hadar Cars gjorde. Vi löser inte industrins problem genom småslantar till olika projekt, sade Hadar Cars. Nej, det har jag aldrig hävdat heller. Det är naturligtvis den generella ekonomiska politiken, näringspolitiken och åtgärder för att förstärka konkurrenskraften som är det viktiga. Där görs också huvudansträngningarna i den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Men vi måste också vidta en rad andra åtgärder för att lösa specifika problem. Underleverantörerna står inför stora omställningsproblem i den strukturförändring och internationalisering som bilindustrin nu genomgår. Man måste då finna olika former för att utveckla underleverantörerna och få deras medverkan i strukturrationaliseringar, teknikutveckling osv. Småföretagen och underleverantörerna har mottagit programmen på detta område med en positiv attityd. De är utomordentligt nöjda med att insatser görs för att de skall kunna medverka i den omställning som är nödvändig. Det förakt som Hadar Cars uttryckte för det verkstadstekniska programmet noterar jag, men jag konstaterar också att det inte återfinns ute i verkligheten, bland de företag som står inför de här svåra problemen. Riskkapitalbolagen har ju ännu inte kommit i gång, men avsikten med dem är naturligtvis att tillföra de små och medelstora företagen riskkapital för att de skall kunna utveckla sina företag när den privata marknaden icke är beredd att gå in med riskkapital för deras expansion; det är helt enkelt för stor risk, för dålig avkastning och avkastning på för lång sikt. Därför får de företagen inte det riskkapital som de behöver. Jag har då sett det som ett alternativ att skapa den här möjligheten med de pengar som samhället redan tidigare avsatt för detta ändamål och på så sätt försöka medverka till en lösning. Förslagen när det gäller AP-fonderna och placeringspolitiken där har ju framlagts för att höja avkastningen på det kapitalet genom att ge fonderna samma placeringsmöjligheter som försäkringsbolagen har. Jag förstår inte vad det har med det här att göra. Sedan vänder jag mig till Rolf Nilson, som tycker att det viktigaste är att få till stånd en utredning. Jag tror inte att flera utredningar löser några problem. Det görs stora utredningar runt om i världen. Det kom en stor utredning häromdagen där man går igenom bilindustrins situation och framtida problem. Det har också getts ut en bok som handlar om Saab och dess framtiden. Vad som här behövs är att bilindustrin själv får ett tryck på sig att medverka till den förändring som både Lars Norberg och Rolf Nilsson talade om. Hur får man till stånd det trycket? Det uppstår från olika håll runt om i världen. Det är genom att ställa krav på bilarna när det gäller avgasrening osv. som vi kan få till stånd en teknisk utveckling, bättre motorer osv. Där medverkar också den svenska riksdagen.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag lyssnade till Hadar Cars i den här debatten. Han förde ned den till en traditionell vänster -- höger-nivå när han tog upp alla de ekonomiska problemen kring bilindustrin. Det problem som både Rolf Nilson och Lars Norberg har berört och som Rune Molin i viss mån tog upp en diskussion om är ett fysiskt problem, inte ett ekonomiskt. Man inser världen över att bilen är en omöjlighet i den typ av stora stadssamhällen som vi har skapat och som genom den fortgående koncentrationen tyvärr fortsätter att uppstå i olika områden. Då måste man åstadkomma transportstrukturer av en helt annan typ, och det problemet löser man inte genom ekonomiska incitament till den gamla, låt mig säga förstockade, bilindustrin. I det här fallet föreligger det, tycker jag ändå, en stor passivitet från regeringens sida. Man har fått signaler om att Sverige skulle kunna satsa på helt nya transportsystem. Det gladde mig att i förra veckan kunna konstatera att trafikutskottet i ett betänkande har skrivit ganska positivt om transportforskning. Man framhåller där att en typ av spårbilslösningar skulle behövas utvecklas i Sverige. Det finns tekniskt och ekologiskt intresserade ingenjörer och andra som har velat utveckla detta, men de får inget stöd -- inte från Rune Molin och ännu mindre från bilindustrin. Bilindustrin vill stampa ut mer av samma typ av bilar och är inte förändringsbenägen. Detta skall ses i det perspektiv som industriministern tog upp i inledningen av svaret: Bilindustrin världen över har en överkapacitet. Sverige kan inte med ekonomiska medel korrigera det, tror jag. Men vi skulle kunna utveckla det nisch-tänkande som svensk bilindustri har talat om -- den har tyvärr satsat på mycket stora och luxuösa bilmodeller, som säljer världen över -- och ändra det nisch-tänkandet till att satsa på helt nya trafiklösningar, alternativa kollektiva lösningar, som tar in de eventuella fördelarna med bilen. Jag vill fråga varför Rune Molin inte är mer lyhörd för den typen av helt nya trafiklösningar och transportkoncept. De står beredda att prövas i fullskala. Där hjälper varken fler utredningar eller akademisk forskning -- där krävs bara en prototyputveckling och fullskaleförsök.

Herr talman! Den svenska bilindustrin är ett hot mot det svenska samhället och det ekonomiska livet i landet genom sin storlek, genom sin dominans på orter och regioner och genom det beroende som är skapat genom systemet med underleverantörer och individer som för sin försörjning är beroende av den industrigrenen. Det gör landet mer sårbart än vad som är nödvändigt. Det som krävs är då givetvis en så smärtfri och intelligent neddragning av den svenska bilindustrin som möjligt. Storleken är alltså ett problem i sig. I likhet med Rune Molin men till skillnad från Hadar Cars tycker jag att riskkapitalbolag -- som gör det möjligt för små företag att utveckla sin produktion, att satsa på annat än bilproduktion eller annat än att vara underleverantörer till bilindustrin -- är nödvändiga satsningar; det är viktigt att de kommer i gång så snabbt som möjligt. Det är viktigt att industrifonden kan förse företagen med kapital. Där tycker jag att regeringen ger motsägelsefulla signaler. Å ena sidan inför man nya former för stöd men å andra sidan minskar man stiftelsekapitalet och därmed också möjligheterna att gå in med kapital direkt i verksamheterna. Det har från branschen själv betonats behovet av stöd för nätverk, samarbete mellan småföretag. Det har uppmärksammats av många. Till skillnad från liberalerna, som sjunger konkurrensens lov -- vilken innebär att den svagare slås ut -- betonar de små företagen att de behöver lära sig att samarbeta och att lita på varandra. De behöver vänja sig av med de liberala ideologiska begränsningar och fördomar som hindrar dem i deras utveckling. Drömmen om de stora nya marknaderna ute i Europa i öst och i syd kan lätt bli en mardröm genom att den föranleder branschen att ta försöka ut nya vinster på gamla produkter. Det kan bli en vitaliserande utmaning, eftersom behov finns av intelligenta lösningar på kollektiva transportsystem.

Herr talman! Det grundläggande problemet är kanske att regeringen har umgåtts för mycket med bilindustrins företrädare. De s.k. Uddevallapaketen och Malmö-paketen tyder starkt på det. Inom en stor och mäktig industri som bilindustrin existerar två synsätt som brukar betecknas som dynamisk konservatism resp. paraprax. Det senare synsättet innebär att man vill fortsätta att syssla med det man kan och att andra lösningar som ligger vid sidan om huvudlinjen motverkas. Umgås man för mycket med dessa personer fångas man i deras tankevärld och argumentering. Jag är rädd för att så har skett. Jag har därför inte något som helst hopp om att ett regimskifte med en moderatledd regering skulle innebära någon väsentlig förbättring på området, eftersom företrädare för en sådan regering skulle tendera att alltför intimt umgås med representanter för den existerande makt och teknikstrukturen. Det vore önskvärt, vilken som än sitter vid makten, att regeringen stod fri i förhållande till dessa strukturer och tänkte på egen hand. Det hindrar inte att man kan samarbeta. Som jag påpekade i mitt förra anförande har vi goda exempel på hur staten som beställare har inspirerat svensk industri under många år, t.ex. Vattenfall och ASEA. Andra exempel inom kraftverksindustrin är televerket och L M Ericsson. Jag menar att staten bör hålla en linje som skulle innebära att man går före och beställer den teknik som behövs om vi vill ha ett miljöriktigt, miljövänligt och resursbevarande samhälle. Tyvärr finns det väldigt litet som tyder på att socialdemokratin är eller vill vara ett miljöparti. De senaste propositionerna vi har fått från energioch det s.k. tillväxtområdet visar, tvärtom, på reträtter och stopp för miljövänliga initiativ. Regeringen vågar inte satsa på t.ex. miljöskatter. Det satsas på en felaktig trafikutveckling, där 70 % går till bilismen och 30 % till järnvägen i stället för tvärtom.

Herr talman! Tillåt mig först lyckönska regeringen till det stöd den fått av miljöpartisten Kjell Dahlström, som anser att problemet för svensk underleverantörsindustri inte är ekonomiskt, och från kommunisten Rolf L Nilson, som tycker att det är bra med mera socialism och vill befria industrin från liberala ideologiska begränsningar. Herr talman! Grundproblemet är naturligtvis bristen på tilltro inom den exportinriktade stora verkstadsindustrin till Sverige som ett bra land att investera i. Det sammanhänger med den politik som regeringen alldeles för länge förde både när det gäller Europapolitiken och energipolitiken. Det har skett förbättringar, men alltjämt är regeringen kvar i sitt invanda mönster när det gäller synen på offentliga monopol och socialiseringar och när det gäller oförmågan att undanröja faktorer som begränsar tillväxten, t.ex. löneskatten och förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Vad säger då industriministern? Han skyller på lågkonjunkturen. Visst finns det en tendens till lågkonjunktur; men i inget land är den så markerad som i Sverige. Vad är det då som har gjorts? Det är sant att -- som industriministern antydde, i varje fall som jag tolkar honom -- regeringen har pressat upp arbetslösheten i syfte att dämpa inflationen. Men alltjämt har vi en högre inflation än vår omvärld, och vi har ingen tillväxt utan tvärtom en sjunkande produktivitet. Svenska industriarbetare har i dag en väsentligt lägre lön än industriarbetare i flertalet konkurrentländer som är viktiga för Sverige. Jag noterar att ett av våra problem är att vi har alldeles för få nya företag som växer upp och ger meningsfulla arbetstillfällen i stället för dem som nu är på väg att ta slut. Klimatet i Sverige för exportinriktat nyföretagande måste förbättras. Sverige behöver mångdubbelt fler nya högteknologiska företag, inriktade på produktion som kan bära höga löner. De som drabbas av den tredje vägens fiasko är i första hand de många mindre företag som varit underleverantörer till de exportinriktade svenska företagen. Det är dessa och deras anställda som nu sitter fast i det socialdemokratiska klistret.

Herr talman! Det är flera parallella debatter som nu pågår -- om den ekonomiska politiken, om miljöpolitiken och om bilindustrin. Jag skall försöka sortera upp det litet grand. Bilindustrins specifika problem är att det just nu är den svaga efterfrågan som medfört problem med varsel både inom bilindustrin och hos underleverantörerna. En annan viktig fråga är vilken utvecklingsnivå man befinner sig på när det gäller produkterna. Det är alldeles klart att Volvo har hävdat sig väl i det avseendet. Man har tagit fram de nya modellerna, bl.a. en modell som ersätter 200-serien redan i år. Det är naturligtvis viktigt att en sådan förnyelse pågår, och det har funnits resurser för ett sådant utvecklingsarbete. Det samarbete som har ingåtts med Renault har naturligtvis gjort att man får ännu större möjligheter att vara med i den snabba utveckling av nya produkter som är nödvändig om man skall kunna hävda sig på marknaden. Utvecklingskostnaderna är i dag så omfattande att det krävs ett samarbete för att man skall få tillräckliga resurser för den nödvändiga utvecklingen. Det finns ett tryck på bilindustrin att vidta åtgärder för att man skall komma till rätta med miljöproblemen. Vad som hänt i Los Angeles, där man har ställt krav på bilmotorerna för framtiden, gör att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Även de krav som ställs genom den svenska miljölagstiftningen pressar fram utvecklingsprojekt i den svenska bilindustrin för att denna skall kunna vara med för att få fram t.ex. bilar av hybridkaraktär och med elmotorer. Det pågår många sådana utvecklingsprojekt både inom bilindustrin, inom styrelsen för teknisk utveckling, osv. Vad som gör mig litet bekymrad i diskussionen om bilindustrin är att Rolf L Nilson tycker att vi har en för stor bilindustri och att Lars Norberg talar om att massbilismen måste avvecklas med hänsyn till alla de problem som finns. Vad är det ni egentligen vill? Är det en avveckling av Volvo och Saab ni förespråkar med alla de konsekvenser det skulle få för det svenska näringslivet och sysselsättningen? Jag kan inte gärna tro att det är på allvar som ni gör dessa antydningar härifrån talarstolen. Jag tycker att det är viktigt att vi tillsammans med bilindustrin kan hitta lösningar på de problem som finns -- det gäller såväl lösningar av ekonomiskpolitisk karaktär som lösningar på de speciella problem som branschen upplever -- för att få en utveckling så att produkterna blir acceptabla för framtiden. Detta är det tryck som vi från samhällets sida kan sätta på bilindustrin genom bl.a. miljölagstiftningen, men också genom att öppna nya möjligheter till samarbete för att få till stånd en utveckling. Jag har inget emot att vi försöker finna vägar för en upphandling från staten för att stimulera utvecklingen, men jag har litet svårt att se hur det skall gå till personbilssidan. Det var lättare när det gällde att köpa lok till SJ än när det handlade om att konstruera energianläggningar till Vattenfall. Då går det, men det är svårare när det gäller enstaka konsumentprodukter. Det tror jag att man måste inse. Kjell Dahlström! Det pågår fullskaleprojekt när det gäller att utveckla nya metoder och system. Etanolbussförsöket i Stockholm är ett sådant exempel, men det finns också andra. Det låter på Hadar Cars som om alla problem skulle försvinna om vi bara fick en borgerlig regering. Vi hade ju en sådan under sex år. Under den perioden diskuterade man faktiskt om bilindustrin hade samma problem som varvsindustrin och därför skulle avvecklas. Under den perioden sjönk reallönerna för industriarbetarna med en månadslön. Under den tiden steg arbetslösheten till rekordnivåer. Det var ingen lösning på de problem som vi kan se framför oss i dag. Under 80-talet har man tagit sig ur den situationen med hjälp av en förstärkt industri, både tekniskt och ekonomiskt. Sedan 1982 har man fördubblat investeringarna i svensk industri i reala termer. Man har blivit så stark att man också kan förbereda sig inför den stora marknaden genom olika uppköp för att komma åt marknadsandelar. Visst har vi en del problem, men jag vill hävda att svensk industri konkurrensmässigt står sig ganska väl internationellt sett, även om vi har haft en hög inflation. När det gäller utvecklingen i dag kan vi bara konstatera att lågkonjunkturen sätter sina spår överallt. Produktionsutvecklingen är lägre både i England, som redovisade minus häromdagen, och i Japan, som jag nyss besökte. I Japan redovisade man endast en halv procents tillväxt under det tredje kvartalet. Produktiviteten i Sverige är lägre än den var på 60 talet. Denna situation delar vi dock med Tyskland och många andra industriländer. Produktionsutvecklingen är dock hög i Japan. Jag tycker att vi borde studera varför och se om det kan stimulera svensk och internationell industri att ta till vara vad japanerna har uppnått. Det finns mycket att göra, men jag tror inte att man löser problemet med slagord och tal om ideologiska kopplingar.

Herr talman! Jag tyckte nog att jag uttryckte mig ganska klart i frågan om den neddragning av i första hand svensk personbilsindustri. Beroendet av ett fåtal företag med en osäker exportmarknad är olyckligt och ger en sårbarhet. Därför räcker det inte med att hoppas på nya modeller -- på en 900 serie, en 800-serie, på en 1000-serie eller vad det nu kan vara. Det är produktionen som måste ställas om till nya produkter, till stor del säkerligen för transportsektorn. Nya modeller av personbilar behöver produceras. Vi behöver få resurssnålare bilar, bättre motorer, och nya drivmedel. Produkterna skall dessutom som helhet vara lättare att återvinna. Det behövs kollektiva transportsystem, men det behövs också en omställning till produkter inom andra områden än transportsektorn. Jag tycker att det är självklart. Trots att jag vet att Hadar Cars inte har möjlighet att bemöta mig vill jag rikta några ord till honom. Jag har hört Hadar Cars tårdrypande anföranden om det miljöhot som kommer från koldioxiden. Detta problem är enligt Hadar Cars en effekt av den höga inflationen och det höga kostnadsläget i Sverige. En borgerlig regering i Sverige skulle lösa alla problem. Den kommer att kunna lösa miljöproblemen och bl.a. komma till rätta med koldioxidutsläppen. Vad Hadar Cars säger är i själva verket ett uppkast av liberala floskler som bygger på en föreställningsvärld som har två poler: en god pol -- det privata kapitalet och den fria marknaden -- och en ond pol, där den socialdemokratiska regeringen ingår som en beståndsdel. Fortfarande hotar tydligen kommunismen, trots att den är slutgiltigt besegrad. Socialismen är ett hot. Men finns det inget ansvar hos det fria kapitalet och hos företagsledarna för de misslyckanden som sker? Är de brickor på händerna på regeringar och styrda av regler? Har de inga handlingsmöjligheter? Den världsbild jag har är en helt annan: Man agerar ganska fritt och ofta på tvärs mot regeringars uppfattningar och önskningar. Det är produktiviteten som är ett intrikat problem. Till de utredningar som tillsatts får vi väl återkomma vid något annat tillfälle.

Herr talman! När jag hörde Hadar Cars kom jag att tänka på Birger Sjöberg: ''Släpp fångarna loss, det är vår!'' Hadar Cars vill släppa loss alla de dynamiska krafterna. Man skall då få hjulen att rulla, det skall tillverkas, det skall investeras och det skall förnyas. Detta låter väldigt bra, men jag instämmer med Frida som uttryckte sin tvekan till om det var så bra att släppa fångarna loss så där generellt. Hon ansåg att det var riskabelt av sociala skäl. Jag tror alltså att staten har en uppgift att i viss mån styra utvecklingen i landet och ta ett ansvar, som marknadskrafterna inte är mäktiga att ta. Men det gäller då för staten att utöva detta ansvar i samarbete med marknadskrafterna och inte genom tvångsmetoder. Vad jag har föreslagit på detta område är att staten i första hand skall stödja dessa industrier och de människor som arbetar där genom att uppträda som förnyare och beställa sådan teknik som enligt vår uppfattning verkligen behövs. Vår bestämda uppfattning är att bilismen måste minska i omfattning. Vi skall ha färre bilar och i stället en mycket bättre kollektivtrafik. Det kommer vi att tvingas till om vi skall vara miljömässigt ansvarsfulla. Där borde staten kunna hjälpa till. Man måste komma bort från antalet 800 döda per år. Trafikskadorna är en av våra värsta folksjukdomar. Koldioxidutsläppen måste minska kraftigt. Det behövs därför utredningar som tar reda på hur det skall gå till. Jag har alltså pekat på möjligheterna, men socialdemokratin är tydligen inte något miljöparti. När man ser till de praktiska handlingarna, finner man att det inte förhåller sig så. Tyvärr har vi inte heller några större förhoppningar beträffande Hadar Cars, och än mindre beträffande moderaterna. Kollektivtrafiken kan stödjas genom att staten står som beställare av trådbussanläggningar, spårvagnar och tåg. Tekniken finns redan. På sikt bör man satsa även på spårbilar. Vidare bör man satsa på energiteknik: vindkraftverk, biogasanläggningar, biobränsleutrustningar och solvärmeanläggningar. Industrin kan ställa om. Den är flexibel och dynamisk, om den bara får de rätta impulserna.
Herr talman! Rolf L Nilsson anser tydligen att Sveriges bilindustri är av den storleken att den skapar en sårbarhet i vårt land, som bör föranleda till att bilindustrin reduceras. Jag delar inte denna uppfattning. Jag tror att bilindustrin har en framtid i Sverige, och jag kan inte heller se att Sveriges bilindustri är särskilt stor i förhållande till andra länders bilindustri. Vårt lands bilindustri utgör inte större andel relativt sett av tillverkningsindustrin än vad Västtysklands eller Frankrikes bilindustri utgör. Det behövs naturligtvis en förnyelse av produkterna, så att vi kan konkurrera på världsmarknaden. Som jag tidigare var inne på sker det en förnyelse när det gäller såväl Volvo som Saab. Jag utgår ifrån att Saabs båda ägare nu kommer att skjuta till kapital till de företag som kan täcka de tidigare förlusterna och de förluster som kan väntas under det här året. Då blir det möjligt att ta fram en ny modell som kan ersätta 900-serien. På så sätt kan Saab bli konkurrenskraftigare. Vi får inte kasta yxan i sjön. Det var många som ville göra det på 70-talet. Sedan visade det sig att 80-talet ändå innebar att bilindustrin kunde bidra till att hålla sysselsättningen och levnadsstandarden uppe. Jag är fullständigt övertygad om att det med de rätta åtgärderna kommer att bli likadant på 90 talet. Men det är klart att det då krävs en utveckling. Vi i Sverige kan inte ensamma ta ansvar för den, eftersom bilindustrin är en gigantisk industri, där många är inblandade när det gäller de villkor som skall gälla. Om Sveriges bilindustri skall kunna klara sig måste vi i första hand samarbeta med andra länder för att åstadkomma det tryck på bilindustrin som är nödvändigt för att det skall ske en produktutveckling. Det ligger då närmast till hands att samarbeta med EG. När vi blir en del av EG marknaden, kan vi inte ha särskilt mycket annorlunda villkor än de som gäller för EG området, om vi skall kunna hävda Sveriges bilindustri. Därför är det viktigt att dessa internationella överenskommelser kommer till stånd, så att det blir ett tryck på bilindustrin att utveckla mer miljövänliga produkter, såväl när det gäller materialet i produkterna som när det gäller utsläppen. Man kan ändå se en hel del hoppfulla tecken, också inom bilindustrin, även om jag är medveten om att den måste ha ett starkt tryck på sig för att den skall få i gång en nödvändig utveckling av bilmodellerna, som svarar emot de miljökrav som ställs -- krav som också finns inom socialdemokraterna. Men det räcker inte bara med munväder. Man måste också kunna se till att miljökraven kan förenas med övriga mål. Man kan inte bara driva en enda fråga. Det ställs krav på en ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Dessa krav måste man också ta hänsyn till, även om miljökravet naturligtvis är oerhört viktigt.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen vid ASSI Karlsborgsverken och om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkra utbyggnaden av metallurgin vid Svenskt Stål i Luleå. Bengt Hurtig har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att vidta för att säkra utvecklingen vid de statliga basindustrierna i Norrbotten. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. De statliga företagen, och då inte minst ASSI och SSAB, har en betydande del av sin verksamhet i Norrbotten. Dessa basindustrier har genom mycket stora investeringar under hela 1980-talet i hög grad moderniserat sina anläggningar och därmed stärkt sin konkurrenskraft. Detta arbete fortsätter. Investeringar i ASSI och SSAB -- liksom i andra företag -- måste givetvis baseras på en bedömning av projektens långsiktiga konkurrenskraft. Regeringen har de senaste tio åren genom olika insatser bidragit till att offensivt främja utvecklingen och stärka konkurrenskraften för de statliga basindustrierna i Norrbotten. Åtgärderna har utförligt beskrivits i regeringens proposition För utvecklingen av svensk industri i allmänhet och basindustrierna i synnerhet behövs en offensiv ekonomisk politik och näringspolitik som syftar till att skapa gynnsamma ekonomiska förutsättningar för industrins tillväxt. Regeringen har också på senare tid föreslagit olika åtgärder för att stimulera den ekonomiska tillväxten. I regeringens proposition om näringspolitik för tillväxt , som för närvarande behandlas i riksdagen, har regeringen föreslagit olika åtgärder inom näringspolitiken för att främja den strukturomvandling som krävs för att möta bl.a. ändrade efterfrågemönster, ökad internationell integration och konkurrens från nya konkurrentländer. Åtgärder för ekonomisk tillväxt måste också ses i ett geografiskt perspektiv, eftersom förutsättningarna för näringslivets utveckling varierar mellan olika delar av landet. De förslag till åtgärder som lämnas i tillväxtpropositionen har också utformats med hänsyn till kraven på en balanserad regional tillväxt. Satsningar på kommunikation kommer t.ex. att göras bl.a. i norra Sverige och det är uppenbart att inte minst företag inom basindustrin med sina tunga transporter har mycket stor nytta av satsningar inom kommunikationsområdet. Förstärkningen av högskoleutbildningen ges vidare en kraftig regionalpolitisk profil. Därutöver finns de ordinarie regionalpolitiska medlen för insatser i prioriterade regioner. Dessa medel -- drygt 2 miljarder kronor -- som anvisas över de regionalpolitiska anslagen medverkar också till ekonomisk tillväxt på flera sätt. En annan åtgärd som regeringen nyligen vidtagit för att främja investeringarna i svenskt näringsliv är frisläppandet av investeringsfonderna och investeringsreserverna. Regeringens beslut innebär i princip att investeringsfonderna släpps fria för byggnads och markarbeten samt inventarieanskaffningar som görs före utgången av mars 1992. Investeringsreserverna -- som är egenföretagarnas motsvarighet till investeringsfonderna -- har också släppts fria för investeringar såväl i byggnader och markanläggningar som i inventarier. Genom regeringens beslut har uppemot 20 miljarder kronor gjorts tillgängliga för investeringar i svenskt näringsliv. Jag tycker att de åtgärder som jag nu redovisat visar att regeringen aktivt medverkar till att stärka förutsättningarna för industrins utveckling i allmänhet liksom för utvecklingen av de statliga basindustrierna i Norrbotten och deras sysselsättning. Det är företagens uppgift att utnyttja de olika möjligheter som finns till gagn för sig själva och sina anställda och därmed också för svensk ekonomi. Avslutningsvis vill jag påpeka följande. För de statliga företagen, liksom för andra företag, är det de berörda företagsstyrelserna som har ansvaret för att sörja för de enskilda företagens utveckling och att ta ställning till enskilda investeringsbeslut. Statens aktier i ASSI och SSAB ägs numera -- efter riksdagsbeslut våren 1990 -- av Förvaltningsaktiebolaget Fortia. Det är Fortia som utövar det direkta ägaransvaret för staten i dessa företag. Jag vill dock understryka att både jag och regeringen i övrigt mycket noggrant följer utvecklingen i Norrbotten.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Svaret var ordrikt, men i relation till mina frågor var innehållet inte särskilt konkret. Den första delen av svaret är en historisk beskrivning över utvecklingen inom de statliga basindustrierna. Det är en riktig beskrivning. Om det inte hade varit socialdemokratiska regeringar under början av 70-talet och 80-talet, är det klart att dessa industrier förmodligen inte hade levat kvar i den omfattning som de i dag gör. Den historiska beskrivningen är bra och jag kan ställa mig bakom den. Men det är inte en sådan som jag har efterlyst i min interpellation. De generella förslagen om ökad tillväxt är också bra. Dessa förslag behandlas för närvarande här i riksdagen. Förslagen är bra, men inte heller detta har jag efterfrågat i min interpellation. Industriministern sade att det är företagsstyrelserna som skall ta ställning till enskilda investeringsbeslut samt att statens företag numera ägs av förvaltningsbolaget Fortia. Det är riktigt att det förhåller sig så. I och för sig finns det mycket att säga när det gäller Fortias roll i denna process, en roll som ju ännu inte är helt klarlagd. Eftersom det pågår diskussioner, skall jag inte fördjupa mig i den delen. Jag vill börja med att slå fast att statens företag naturligtvis ägs av staten, oavsett vad mellanhänderna kallas. Industriministern är politiskt ytterst ansvarig. Det är naturligtvis därför som jag har ställt mina frågor, och jag förväntar mig ett svar på dem. I dessa tider har de borgerliga partierna här i riksdagen redan börjat utplacera de pengar som de har intecknat vid en planerad utförsäljning av de statliga företagen i Norrbotten, LKAB, ASSI och SSAB. Framtiden ter sig mycket osäker för de anställda, en framtid som -- om de borgerliga får chansen -- kan innebära massarbetslöshet i Norrbotten. Det är därför viktigt att klargöra vad socialdemokraterna vill göra och på vilket sätt vi vill säkra utvecklingen. Här finns det utan tvivel stora utvecklingsmöjligheter för de statliga basindustrierna. För LKAB finns det ett långsiktigt investeringsbehov på nära 9 miljarder. För Kirunas del gäller den nya huvudnivån kujtusen, nytt pelletsverk och förberedning av brytning av den s.k. sjömalmen under sjön För Malmberget gäller det kapacitetsutbyggnad av pelletsverk, reinvesteringar av maskinpark, logistikinvesteringar och mycket annat. Det finns pengar i LKABs kassa. Frågan är bara, industriministern, vad ägaren egentligen vill. ugn. Det gäller vamadinutvinning ur slagget, ett projekt som verkligen har lidit av beslutsvånda. Men det gäller också framtidsinvesteringar i direktgjutning av band samt byggande av en ny masugn som ersätter den gamla M1-an, som byggdes 1943 i Tyskland och som snart inte går att modernisera längre. Det hänger alltså på en rad konkreta, tunga och principiellt viktiga investeringsbeslut om dessa företag skall ha en chans att leva vidare. Jag vill nu veta om det finns stöd från ägarens sida för dessa framtidsinvesteringar och när de kan komma i gång. Sådana här stora och viktiga oklarheter för företagens framtid är till för att redas ut, industriministern.

Herr talman! Det har av olyckliga omständigheter blivit så märkligt att det är en skåning som skall tala om utvecklingen av de statliga basindustrierna i Norrbotten. Men det får vi väl leva med. Det är riktigt att de statliga basindustrierna i Norrbotten har fått möjligheter att investera och också haft en del goda vinstår. Vi kan i dag i Svenska Dagbladet se en redovisning av LKABs resultat för 1990 som ett exempel på detta. Idén med dessa satsningar har varit att företagen skulle stå på egna ben. Från vänsterpartiet har vi drivit frågan att vinster från vattenkraften, som produceras i bl.a. Norrbotten, skall återföras till länet och ge bidrag till en stark kapitalförsörjning som skall klara näringslivet och de statliga företagen över svackor som kan uppträda under kortare eller längre perioder. Något konkret förslag att återföra vattenkraftens vinster till länet har regeringen ännu inte presenterat. Det väntar vi på. Vi delar den oro som Sten-Ove Sundström uttryckte för vilka idéer som den nya ledningen för Fortia har när det gäller verksamheten i de statliga bolagen. Det finns tecken som tyder på att Fortias ledning tolkar sin uppgift på ett sådant sätt att de investeringsmedel som man har intjänat inom t.ex. LKAB skall dras in till Förvaltningsbolaget och att beslutsrätten för de enskilda företagen skall krympas. Detta strider mot det uttalande som industriministern gjorde i debatten vid beslutet om tillkomsten av Fortia. Det strider också mot det uttalande som industriministern gör i interpellationssvaret när han säger att det är de berörda företagsstyrelserna som har ansvaret för att sörja för företagens utveckling. Jag hoppas att vi ganska snart får ett klarläggande av hur relationerna mellan de helägda statliga företagen och Förvaltningsbolaget kommer att se ut och att det resulterar i att man inte inskränker företagens beslutsrätt. Risken är att om beslutsrätten inskränks i de statliga bolagen kommer det att bli svårigheter att rekrytera kompetenta ledningar till de olika bolagen. Vi har i och för sig inget emot att överskott som uppstår inom den staliga företagssektorn används i andra statliga bolag eller används för att utveckla hela sektorn. Men det får inte gå ut över de enskilda bolagen. Det får inte ske genom en konfrontation med ledningarna. Målet måste vara att hela den statliga företagsgruppen skall dra åt samma håll. Långa transporter, besvärliga klimatförhållanden och andra strukturförhållanden gör att industriell verksamhet i Norrbotten under vissa perioder inte kan ge lika hög kapitalavkastning som i andra delar av landet eller i andra delar av Europa. Vi tror inte att det är en hållbar och vettig utveckling att man avvecklar eller lägger ned företag av sådana skäl. Det finns betydande samhällsekonomiska fördelar att driva verksamhet vidare i Norrbotten. Företagen kan på sikt vara betydelsefulla för att man skall rädda ett nationellt sammanhållet produktionssystem. Det blir då ett samhälleligt intresse att se till att de drivs vidare, bl.a. som ett led i en aktiv regionalpolitik. Industriministerns svar är litet oklart när det gäller hur detta skall ske, hur man skall kunna överbrygga konjunktursvackor och rädda och utveckla basindustrierna i Norrbotten. De infrastruktursatsningar som presenteras i tilläggspropositionen är i och för sig bra, men de är knappast tillräckliga. Det är oroväckande om man ställer för höga krav på avkastning på de statliga företagen. Om man gör det är det knappast möjligt att driva dem vidare, trots att man förbättrar järnvägssträckor eller inrättar några nya professurer. Givetvis skall det göras ordentliga satsningar inom företagen på forskning och utveckling. Och det skall göras rejäla satsningar på högskolorna i Norrland. Det råder även oklarheter när det gäller hur det skall gå till när staten bedriver regionalpolitik med sina bolag, hur man skall köpa samhällstjänster, regionalpolitiska insatser, från sina egna företag. Det skulle vara intressant att höra några exempel på hur Rune Molin tänker sig att detta skall gå till. Jag vill avsluta med att säga att vi delar Sten-Ove Sundströms uppfattning att samhället, staten och regeringen, har ansvaret för att de värdefulla norrländska basindustrierna utvecklas, att man slår vakt om sysselsättningen och att man gör Norrbotten mindre sårbart för konjunktursvackor än i dag.

Herr talman! Jag måste säga att det var positivt så här på fredagsmorgonen att en skåning talar om utvecklingen i Norrbotten. Det kanske betyder att även Skåne börjar inse att Norrbotten kan ha problem. Eftersom jag är kalixbo vill jag speciellt ta upp frågan om ASSI i Karlsborgsverken och den oro som jag och, vågar jag nog påstå, hela kommunen känner för industrins framtid. Jag måste tyvärr säga att industriministerns svar till interpellanterna inte har gjort mig så mycket lugnare. Ministern pekar i sitt svar på de insatser som har gjorts i länet, bl.a. genom propositionen om särskilda insatser i Norrbottens län m.m. Det är riktigt att detta har varit en bra och nödvändig insats för länet. Det var nog bl.a. tack vare den som vi lyckades vända pessimismen i länet och som gjorde att befolkningen nu åter tror på framtiden. Dessutom pekar ministern på den proposition om näringspolitik för tillväxt som just nu behandlas av riksdagens näringsutskott. Jag är den första att stryka under att det är infrastruktur som är nödvändig för olika regioners möjligheter att utvecklas. Men vi i Kalixbygden har ännu inte kommit över de problem som vi drabbades av när sågverket i Karlborgsverken lades ned. Detta var ett hårt slag för kommunen men, framför allt för de människor som då blev arbetslösa. Nu kan vi se att problemen har flyttats över till massafabriken och pappersbruket som ligger bara några hundra meter från sågverksområdet, där man nu har aviserat om personalnedskärningar på ca 75 När sågen lades ned fick jag i denna kammare vid en interpellationsdebatt med den dåvarande industriministern några tröstande ord. Han sade bl.a. att detta är en nödvändig åtgärd för att man verkligen skall kunna satsa på pappers och massasidan. Jag inser naturligtvis att strukturella åtgärder kan vara nödvändiga, men då måste man också klart markera vilken avsikt man har för framtiden. Vårt krav är att ASSI nu tar sitt ansvar för en utveckling i Karlsborgsverken. Jag vill påstå att vi aldrig har fått en rejäl chans till detta. Insatserna har under årens lopp varit litet halvdana. Det har inte gjorts speciellt offensiva satsningar maskinellt för framtiden. För att massafabriken, som i dag fungerar ganska bra, skall fungera ännu bättre behövs pappersbruket, det är där som det stora problemet ligger. Det är ändå det som ger möjligheter till vidareförädling och utveckling och därmed trygghet. Därför behöver vi nu snabbt få till stånd en utredning om framtiden för hela anläggningen ASSI-Karlsborgsverken. Därefter behövs beslut om vilka investeringar som behöver göras och inom vilken tidsram dessa investeringar skall göras. Vad vi absolut inte vill ha är någon översyn som leder till nya pappersdokument. Det tror jag att det finns nog av sedan tidigare. Jag är medveten om, precis som ministern säger i sitt svar, att det är företagsstyrelserna som har ansvaret för de enskilda företagens utveckling. Men jag kan inte låta bli att tycka att ägaren -- i detta fall staten -- ändå måste ha en uppfattning som vad man vill med sina företag. Min fråga till ministern blir alltså: Är industriministern beredd att medverka till att denna utredning kommer till stånd och att det sedan blir en positiv utveckling av ASSI

Herr talman! Till styrelsers viktigaste uppgifter hör att fatta beslut om investeringar. Det är i investeringsbesluten som framtiden ligger. Satsar man rätt kan det gå bra för företaget. Satsar man inte alls eller satsar man fel, går det dåligt. Nu har regeringen föreslagit att man skall ta ifrån styrelserna för de statliga bolagen, däribland LKAB och andra Norrlandsföretag, rätten att själva fatta beslut om sina investeringar och i stället lägga den rätten hos Fortia. Det är ett förvaltningsbolag där den kompakta majoriteten av styrelsen består av förutvarande eller nuvarande fackföreningsrepresentanter och byråkrater. Dessutom är styrelsen starkt koncentrerad till Stockholm, vilket jag kanske inte borde säga, eftersom jag kommer därifrån. Det kan i och för sig vare ett gott tecken, men i princip tror jag att det är bra om beslut fattas i närheten av de människor som är mest berörda. Därför vill jag fråga industriministern: På vilket sätt gynnas Norrland av att man tar ifrån LKABs styrelse och styrelserna i de andra bolagen deras kanske viktigaste uppgift, att fatta beslut om sina företags framtid och sina företags investeringar?

Herr talman! Jag vill först göra klart, eftersom flera av talarna har varit inne på Fortias roll, att Fortias roll fastlades av riksdagen i fjol. Den är att förvalta statens aktier i dessa kommersiellt inriktade företag på bästa möjliga sätt och se till att det blir en expansiv verksamhet i förvaltningsbolaget. Detta har utvecklats i den bolagsordning som har antagits för Fortia. Det finns ingen som helst ändring i reglerna för Fortia. Det finns inget som helst underlag för det påstående som Hadar Cars gjorde, nämligen att regeringen har föreslagit att man skulle ta ifrån företagsstyrelserna för de företag som ingår i förvaltningsbolaget Fortia deras beslutanderätt när det gäller investeringar. Regeringen har över huvud taget inte vidtagit några andra åtgärder än dem som riksdagen har beslutat om. Sedan har Fortia diskuterat hur de skall utforma sin finansförvaltning. Där har, såvitt jag förstår, inte heller några slutgiltiga beslut fattats. Det pågår en dialog mellan de ingående företagen och Fortia. Fortia kom till för att vi skulle aktivera den statliga företagsverksamheten, utnyttja det kapital som finns i dessa företag på bästa möjliga sätt och med ett enklare system än det vi hade tidigare komma till beslut i strukturfrågor m.m. Den uppgiften kvarstår alltjämnt. Det pågår också en hel del inom Fortiaområdet som rör investeringarna inom Fortiaområdet. ASSI utreder för närvarande också möjligheterna till en kapacitetsökning vid ASSI Kraftliner i Piteå. Vidare pågår löpande investeringar inom LKAB av stor omfattning. Bl.a. har styrelsen fattat beslut om en första etapp för anläggningsarbeten på en ny huvudnivå i Kiruna. I den nya huvudnivån i milj.kr. investerats. Beträffande SSAB kan nämnas att företaget i Luleå på senare år har gjort stora investeringar i kolinjektion och i en ny slabsmaskin och är i dag en av Europas bästa metallurgier. Totalt uppgår dessa investeringar till storleksordningen 500 milj.kr. Det görs alltså en hel del investeringar. Får jag med anledning av alla de konkreta projekt som Sten-Ove Sundström redovisade säga, att det är utomordentlig bra att det i de olika företagen kartläggs vilka förutsättningar som finns. Det är nödvändigt att sådana utredningar pågår kontinuerligt. Det gäller naturligtivis också för ASSI:s del. Jag ställer naturligtvis gärna upp på att man skall göra tillräckliga utredningar för att klargöra förutsättningarna för investeringar i Karlsborgsverken. Men rörande alla dessa konkreta projekt har jag icke möjlighet att redovisa någon uppfattning eller ge min värdering till känna. Det jag kan säga är att det är angeläget att olika investeringar kommer till stånd, som gör dessa företag konkurrenskraftiga för framtiden och medverkar till att slå vakt om och utvidga sysselsättningen. Det jag kan försäkra från ägarsidan är att alla ansträngningar kommer att göras för att skaffa de resuser, det kapital, som behövs för att få till stånd de investeringar som företagsstyrelserna anser vara av den kvaliteten att de ger förutsättningar för lönsamhet. Ägarens uppgift är naturligtvis att vara med och stimulera företagen till denna utveckling, att satsa på framtiden, men också att skaffa det kapital som behövs. Vi har nu, via Fortia, möjligheter att på ett helt annat sätt än tidigare skaffa kapital. Dels ges möjligheter genom de ingående företagens likviditet, dels har vi möjligheter att utöka kapitalet i Fortia genom konvertibla förlagslån, i enlighet med riksdagsbeslutet. Ägarens uppgift är att stödja företagsstyrelserna när de har bra projekt. Jag hoppas att de arbetar intensivt med att få fram sådana. Det är angeläget att det kommer till stånd nya investeringar i den statliga företagssektorn och i Norrbotten. När de kommer och man får problem med att skaffa kapital för att finansiera dem, kan jag garantera att jag skall medverka med all den kraft jag kan från ägarsidan för att lösa de problemen. Generellt sett är det naturligtvis viktigt med satsningar i Norrbotten med hänsyn till sysselsättningsläget där och med hänsyn till de speciella problem som finns i de norra delarna av landet. Jag kan informera om att insatser från statens sida under 1980-talet har gjorts med totalt 6,2 miljarder. Det är ingen dålig satsning. Det finns ingen anledning att misstänka att det inte också skulle vara satsningar som kan göras i fortsättningen för att klara de problem som gäller sysselsättningen och den framtida utkomsten för människor som bor i den delen av landet.

Herr talman! Jag håller naturligtvis helt med industriministern om det han tidigare har sagt, att det inte kan vara ägarens uppgift att försöka överta företagsledningarnas roll. Självklart kan man inte begära att ägaren skall ta del av alla investeringsbeslut och värdera dem. Det är inte heller det som är meningen. Det vi hela tiden talar om, och som jag har försökt att lyfta fram gång på gång, är de stora, tunga, principiella beslut som måste till för att investeringsprojekten skall komma i gång. Det finns vissa nödvändiga saker som ägaren måste driva på och ta ställning till om inte företagen skall stagnera. Vi är inne i en sådan period där investeringarna ser ut att stagnera. Jag har räknat upp några av de projekt som är principiellt viktiga för LKAB och SSAB i Luleå. Här måste det vara ägarens uppgift att driva på. Man får inte ständigt köra metallurgin i Luleå, även om den fortfarande kan anses vara den modernaste i Europa, för full fart utan att nyinvestera. Då går man obönhörligt mot en gräns och när man har passerat den har man kört ner hela anläggningen. Därför måste stora och viktiga investeringar till. Det räcker inte bara att förlita sig på att företagsledningarna skall vara beredda att fatta dessa beslut. När det gäller att driva på utvecklingen har ägaren en mycket viktig uppgift. I fråga om LKAB saknas det inte heller pengar. I det här sammanhanget måste anledningen vara att ägaren saknar engagemanget att sätta sig in i problemen. Det är därför jag genom interpellationen vill påpeka för industriministern att det krävs ett bättre engagemang i de frågor som berör basindustrierna. Norrbottens beroende av de statliga basindustrierna är fortfarande mycket stort. De anställda och de som är beroende av dessa företags utveckling har rätt att få veta om ägaren verkligen har intresset att utveckla företagen och i så fall hur. Nu sker faktiskt en neddragning av antalet anställda, och oron ökar. Konjunkturmässigt kan man aldrig hindra ett företag från att effektivisera sin produktion, rationalisera och ibland, vid sådana här tillfällen, minska något på personalen. Då måste man se till att bredda basen. Industriministern har nyligen kommit hem från en resa under vilken han studerat hur man gör i t.ex. Japans stålindustrier, om man skall tro artiklar i massmedia. Där finns konkreta exempel på hur man gör för att utveckla och bredda basen för produktionen. Fortsätter man på samma sätt som nu sker vid SSAB i Luleå, kommer det företaget att rationalisera bort sig självt inom loppet av några år. Därför måste jag upprepa frågan: Är industriministern nu beredd att trycka på knappen för att ge stöd och driva på de finansiellt stora investeringarna i basindustrierna i Norrbotten?

Herr talman! Vi i vänsterpartiet har som enda parti utöver socialdemokraterna medverkat vid tillkomsten av Fortia. Vi har gjort det för att vi trodde att det var en god idé. Vi tror fortfarande att det är en god idé, ett sätt att bättre utöva det statliga ägandet, att effektivisera det och att öka ägarengagemanget. Mot den bakgrunden är det viktigt att undanröja alla eventuella missuppfattningar eller oklarheter när det gäller Fortias ledning å ena sidan och ledningen i dotterbolagen å andra sidan. I Svenska Dagbladet i dag redovisas LKABs resultat och även en del tankar som inger förhoppningar när det gäller denna utveckling. LKABs ordförande säger att man nog skall kunna resonera sig samman och komma överens om hur saker och ting skall hanteras. Jag tycker att det är positivt. Jag tycker också att det är positivt att Rune Molin säger att man inte skall beskära styrelsernas befogenheter och att styrelserna givetvis skall ta ansvar för de företag som de har att styra. Bl.a. Sten-Ove Sundström har sagt att det finns intressanta investeringsobjekt. I fråga om LKAB finns det också ett ''intjänat kapital'' vad gäller de här objekten. Då är det också nödvändigt med markeringar från ägarens sida om att sådana investeringar önskas. Jag tycker också att det krävs markeringar om att investeringar, satsningar på forskning och utveckling behöver göras inom hela basindustrisektorn -- framför allt med tonvikt på miljöinvesteringar och en omställning av produktionen, så att denna blir effektivare, mindre nedsmutsande och mera resurssnål. De stora basindustrierna i norra Sverige, jag tänker då på Norrbotten, kan bidra till ett minskat tryck beträffande koldioxidtaket genom en övergång till en mera miljövänlig produktion. Det här har vi i vänsterpartiet tagit upp i en motion till detta riksmöte. Det finns säkert många områden där det kunnande som finns och de produktionsapparater som finns inom basindustrin kan användas för att göra vettiga miljösatsningar. Sprit som drivmedel behöver inte nödvändigtvis produceras av säd eller potatis, utan trä kan också användas som råvara.

Herr talman! Industriministern säger att 6,2 miljarder har satsats under 80-talet. Ja, det är säkert riktigt. Ingen av oss betvivlar riktigheten i det påståendet. Ingen av oss har heller gjort något som helst uttalande om att detta inte skulle vara bra. Det här har ju varit nödvändigt för Norrbotten. Men det är mot den bakgrunden som vi känner en osäkerhet. Man undrar ju. 6,2 miljarder har alltså satsats. Men sedan går det inte att fortsätta med den här utvecklingen. Det är alltså därför som vi känner oro. Så något om pappersbruket i fråga. När jag var liten -- också jag har varit liten -- och började i skolan byggdes pappersbruket. Många av de maskiner som i dag finns i detta pappersbruk och som fortfarande så att säga rullar på har alltså funnits där ända sedan min barndom. Jag har varit med om att det har kommit besked om att satsningar skulle göras. Jag kommer ihåg att det kom besked 1978 om att en halv miljard skulle satsas. Adress: Karlsborgsverken. Men det blev bara drygt hälften av det som satsades som hamnade i Karlsborgsverken. Resten hamnade hos andra ASSI-anläggningar. Det värsta av allt var att det som kom till Karlsborg hamnade i balansräkningen, inte i maskiner. Vi känner oro. Men vi har så att säga varit med förr och vi vet att saker och ting har gått värdshuset förbi vid andra tillfällen. Ministern nämner exempelvis Kraftliner i Piteå. Ja, det är bra. Där behövs det också sysselsättning. Men min fråga gällde Karlsborgsverken. Om jag tolkar ministern rätt, innebär svaret att man är positiv till att det görs en utredning och till att det verkligen blir en översyn beträffande det som behöver göras. Till slut säger industriministern att ägaren skall göra allt som tänkas kan för att få fram pengar till nödvändiga investeringar. Om min tolkning av svaret är riktig är jag nöjd.

Herr talman! Det är ordentliga örfilar som Sten Ove Sundström och Monica Öhman ger industriministern när de kommer med sina anklagelser om bristande handlingskraft. Men ni tillhör väl alla tre samma parti. I varje fall är det samma partibeteckning efter era namn i riksdagens förteckning. Alla tre är ni alltså socialdemokrater. Jag skall inte lägga mig i ert interna gräl. Det är i varje fall intressant att notera detta gräl. Fortia är industriministerns högra arm. På Fortias bolagsstämma utövas rösträtten över samtliga aktier av en tjänsteman från industridepartementet. Ordförande i Fortia är en tidigare statssekreterare hos industriministern. Jag ser att industriministern skakar på huvudet. Jag har uppenbarligen fel i det fallet. Men nog handlar det väl om en tidigare statssekreterare. Jag ber om ursäkt. Jag hör att industriministern gör en korrigering. Det gäller alltså verkställande direktören i Fortia. Genom styrelsens sammansättning råder det inte något som helst tvivel om att det är industriministern som har det fulla ansvaret för vad Fortia gör. Fortia har, herr talman, fattat beslut om en centralisering av finansförvaltningen. Dessutom skall, såvitt vi här i riksdagen förstår, beslut om större investeringar inom den sektor som Fortia kontrollerar fattas av Fortias styrelse. Detta har föranlett en diskussion i pressen och även interpellationer här i kammaren, vilka ännu inte har besvarats. Min fråga till industriministern är alltså på vilket sätt en sådan här centralisering av beslutsfattandet -- dvs. styrelserna i de underställda bolagen fråntas ansvaret för investeringsbesluten -- skulle gynna Norrland. Det svar industriministern har gett är att någonting sådant över huvud taget inte är aktuellt, att det hela inte är klart och att det råder osäkerhet. Vad som skall komma ut av de diskussioner som har förts i Fortia vet man inte. Herr talman! Jag gör tolkningen att regeringen nu är beredd att slå till reträtt i fallet Fortia och att låta styrelserna i bolag som sorterar under Fortia själva bära ansvaret i fråga om investeringsbesluten. Har jag tolkat industriministern rätt, eller kommer vi att få se mer av industriministerns vinglande fram och tillbaka i hans svar på denna min fråga? Dess värre har jag inte rätt till ytterligare inlägg i den här debatten.
Herr talman! Regeringen kan rimligtvis inte slå till reträtt, eftersom något förslag av den innbörd som Hadar Cars här talar om inte har lagts fram. Det ankommer på Fortias styrelse att bestämma hur verksamheten skall organiseras för att de mål som riksdagen har satt upp för verksamheten skall kunna uppnås när det gäller att åstadkomma en effektiv förmögenhetsförvaltning av de statliga tillgångarna här. Någon reträtt från regeringens sida kan det alltså inte vara fråga om. Vi har bara fullföljt de beslut som riksdagen har fattat och som återfinns i bolagsordningen. Fortias styrelse för diskussioner, och man är också ansvarig för den här verksamheten. Därest man icke skulle fullfölja de intentioner som finns, får vi naturligtvis titta på konsekvenserna i det sammanhanget. Sten-Ove Sundström vill att jag skall trycka på knappen, som man säger, för principiella investeringar. Jag tror att det är en klok ordning att det är företagsledningarna som skall redovisa vilka investeringar som de anser vara nödvändiga och som trycker på knappen för dessa. I den mån det fattas kapital för att klara de investeringar som betraktas som nödvändiga och viktiga för den framtida utvecklingen har man naturligtvis att gå till ägaren, Fortia, som i sin tur har att försöka lösa problemet. Självfallet kan man då vara beroende av beslut från regeringens och riksdagens sida. Men det skall vi hantera på ett sådant sätt att vi klarar satsningar på de olika företagens så att dessa kan utvecklas. Men att här, utan att det finns ett ordentligt underlag, deklarera ett ställningstagande beträffande enskilda investeringar -- det må vara principiellt eller på något annat sätt -- är något som jag inte tänker medverka till. Jag har den uppfattningen att en styrelse, om vi så att säga lägger ett förtroende i denna styrelses hand, skall med förtroende utöva ledningen för företaget. Detta inkluderar också att nödvändiga beslut fattas. Om någon kommer till ägaren och ber om råd, skall vi naturligtvis ge sådana. Och om någon kommer till ägaren och begär resurser för ett fullföljande här, får vi försöka klara det också. En förutsättning för att vi skall kunna få kompetenta styrelser och en bra utveckling i företaget är att man tar det fulla ansvaret för den verksamhet som man har ansvar för. Det är en ordning som jag tänker upprätthålla. Jag tänker icke gå in på en linje som innebär att vi från politisk sida uttalar oss om vilka investeringar som skall göras eller icke göras. I stället handlar det om hur marknaden ser ut, om bedömningar av framtida möjligheter för olika investeringar, om ekonomiska kalkyler osv. Företagsledningarna, företagsstyrelserna, har mycket bättre möjligheter att klara dessa saker än riksdagen eller regeringen. Rolf L Nilson anser det angeläget att undanröja meningskiljaktigheterna i Fortiabolagen. Det kan vi vara helt överens om. Jag tror inte heller man får lita för mycket på den tidningsdebatt som förs. Där finns mycket politiska förtecken. Det märker man inte minst av Hadar Cars inlägg tidigare här. Jag kan inte tänka mig annat än att det är ett intresse från alla håll i den statliga företagssektorn att hitta regler som gör att det blir en bra utveckling, bra kommunikationer mellan de olika delarna, och som leder till en bra utveckling för dessa företag. Det måste vara Fortias inställning, och naturligtvis också den inställning som de ingående bolagen har.

Herr talman! Jag skall inte upprepa mina frågor till industriministern om de stora och principiellt viktiga investeringarna. Anledningen till att jag ställde mina frågor i denna kammare var att jag trodde, eftersom dessa krav är så välkända i vårt län bland de anställda och dem som känner företagens bakgrund, att de också var välkända för industriministern. Jag noterar nu att så inte är fallet. Det är naturligtvis riktigt som Rune Molin säger, att företagsledningen har det direkta ansvaret. Men ägaren har ändå ett huvudansvar. Man kan aldrig som ägare avsäga sig sitt ansvar för att företagen skall leva vidare och för att de skall kunna anpassa sig till den atmosfär som krävs för att internationellt kunna hävda sig. Vi vet att det är dags för ett nytt stort investeringskliv på hela den statliga företagssektorn i Norrbotten. Tidigare har vi kunnat klara ut dessa saker. Det har varit angeläget att få raka besked från industriministern på vilket sätt det skall ske. Det har också skett, och därför har dessa industrier den ställning som de har i vårt nordligaste län. Det innebär en trygghet, och genom satsningarna av socialdemokratiska regeringar har vi kunnat se hur företagen har utvecklats. Därför är det dags att den oro som ökar i takt med lågkonjunkturer och i takt med de strukturella förändringarna stillas genom att ägaren åter uttalar sitt ansvar, att ägaren talar om att man är beredd att stödja den typen av stora och principiellt viktiga investeringar. Kan man inte göra det tycker jag att Rune Molin bör pröva att lämna över ansvaret till den som kan. Nu tror jag att industriministern kan. Eftersom Rune Molin inte har kunnat svara på mina frågor i dag och jag vet att han kommer upp till Norrbotten den 14 april för att där delta i vår distriktskongress, hoppas jag att han vid det tillfället kan ge ett konkret besked i dessa stora, viktiga och för oss i Norrbotten angelägna frågor. Den 14 april hoppas jag alltså att Rune Molin ger ett konkret besked på frågan vad som händer med basindustrierna. Kommer ägaren att stödja de stora och tunga kraven på investeringar för utvecklingen i framtiden i

Herr talman! Med utgångspunkt i ett konkret ärende angående samlokalisering och utökat samarbete mellan tull och polis vid tullstationen i Flötningen och polisen i Idre har Leo Persson ställt följande frågor till mig om samarbetet mellan tull och polis. 1. På vilket sätt kan man stimulera till ökat sambruk inom tull och polis? 2. Hur ställer sig statsrådet till projekt av typ samlokalisering av tull och polis i Idre? 3. Hur kan man lösa gränsdragningen mellan att vara gränsuppsyningsman och passkontrollant? Leo Persson har också frågat mig om skälen för vissa ställningstaganden som gjorts av tullens organisationsutredning beträffande Charlottenberg och Kristinehamn. Som också Persson framhållit är frågan om samarbete i Flötningen och Idre föremål för generaltullstyrelsens prövning. Vidare är tullens organisation för närvarande föremål för riksdagens prövning. Jag är därför inte nu beredd att diskutera de speciella ärenden som Leo Persson tar upp. Från mer allmänna utgångspunkter vill jag dock framhålla följande om samarbetet mellan tull och polis. Från statsmakternas sida har i flera olika sammanhang understrukits betydelsen av att möjligheterna till samarbete mellan tull och polis tas till vara för att få en så effektiv och rationell kontroll och serviceverksamhet som möjligt. Detta sker också på flera sätt. Särskilt på narkotikabekämpningens område har det sedan länge funnits en väl fungerande samverkan mellan tull och polis i den praktiska verksamheten. Så har t.ex. tullens spaningsregister, SPADI, redan från början byggts upp och kopplats till polisens allmänna spaningsregister, ASP. För att stärka samarbetet finns också numera personal från polisen hos till kriminalen och från tullen hos rikskriminalen. Regeringens aktionsgrupp mot narkotika har i uppdrag att ta initiativ till att befintliga resurser hos myndigheterna utnyttjas effektivare och att samordningen stärks. I gruppen finns både tullen och polisen representerad. Aktionsgruppen väntas lämna sin rapport till sommaren 1991. Ett fördjupat samarbete mellan tull och polis även på andra områden övervägs såväl inom regeringskansliet som mellan berörda myndigheter. Det gäller bl.a. sådana frågor som den internordiska passkontrollen och utökade befogenheter för tulltjänstemännen i samband med landgränsbevakningen i framför allt glesbygden. Statsmakternas ställningstagande i EG-frågan kommer att innebära stora förändringar för bl.a. tullverksamheten. Ett omfattande analysarbete kommer att göras inom den närmaste tiden för att klarlägga de omedelbara effekter som ett medlemskap i EG skulle medföra för tullens verksamhet. Självfallet kommer i detta arbete, liksom i det generella arbetet som bedrivs såvitt gäller offentlig förvaltning, att övervägas vilka samordnings och samverkansmöjligheter som finns. Som jag nu redovisat är ett flertal projekt på gång som syftar till att stärka samarbetet mellan tull och polis och mera allmänt effektivisera den offentliga verksamheten. De av Persson aktualiserade frågorna kommer att tas upp i de nu beskrivna sammanhangen.

Herr talman! Jag vill till statsrådet Erik Åsbrink framföra tack för det svar som jag erhållit och där han faktiskt beskriver att det finns ett stort intresse för att arbeta för ett ökat samarbete mellan tull och polis. Jag vill dock ställa en följdfråga som berör det som statsrådet beskriver som ett fördjupat samarbete mellan tull och polis och då framför allt i glesbygden. På vilket sätt vill man från regeringens påskynda och stimulera samordningen eller samarbetet mellan tull och polis och i vissa fall naturvårdsverket och naturvårdsenheten på länsstyrelserna i arbetet med gränsbevakningsuppgifter, såsom jakt och fisketillsyn, skyddsområdestillsyn, tillsyn och skötsel av gränsmarkeringar, tillsyn inom naturvården samt deltagande i fjällräddning? Det råder i dag oklarheter i vissa delar, bl.a. det som avser naturvårdstillsyn och terrängkörningslag och där direkta hänvisningar i lagtexter saknas. Jag tycker att naturvårdslagen och terrängkörningslagen kunde ändras så, att en gränsbevakningsstjänsteman får samma befogenhet som en polisman att kontrollera rätten att uppehålla sig i och köra i terräng med motordrivet fordon samt rätt att ta egendom i beslag som har betydelse för utredning om brott mot naturvårdsföreskrifter. Jag skulle också vilja lyfta fram en annan fråga, som har med de goda föresatserna att stimulera samarbetet mellan tull och polis att göra, nämligen det som statsrådet berör om passkontrollen i de nordiska länderna. Är det nödvändigt att anställa speciella passpoliser eller passkontrollanter i så stor omfattning som nu sker med anledning nu att regeringen överväger att ge gränsbevakningstjänstemännen denna uppgift? Man borde kunna åstadkomma rationaliseringsvinster genom att ändra nuvarande regler och införa en generell regel om att tullpersonal med utbildning utför s.k. internordisk passkontroll.

Jag förstår att det är svårt att ta ställning till enskilda projekt, men jag undrar om statsrådet har någon uppfattning om vad som bör vara skälig tidsram för rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen att behandla ett så enkelt ärende som det omnämnda projektet avseende samarbete mellan tullen i Flötningen och polisen i Idre, där parterna lokalt är eniga om upplägg. Det aktuella projektet har nu handlagts sedan början av

Herr talman! Leo Persson ställde i sin replik några nya frågor som jag skall försöka att besvara. Det gällde för det första ett utökat samarbete i gränsområdena mellan naturvårdsverket och naturvårdsenheterna på länsstyrelserna.

Jag vill uttala mig mer allmänt och säga att man naturligtvis i vårt fortsatta arbete tillsammans med de berörda myndigheterna skall eftersträva en så rationell och effektiv verksamhet som möjligt och ta vara på de rationaliseringsmöjligheter som kan finns. I det sammanhanget kan ett utökat samarbete mellan olika myndigheter vara av värde. Det gäller, tror jag, framför allt i glesbygden. Eftersom samhället och myndigheter ofta har en förhållandevis liten bemanning är det ofta en fördel om man kan få till stånd ett samarbete. Det pågår redan på en rad olika håll, men jag är övertygad om att det kan byggas ut ytterligare. Jag är positiv till det och utgår från att vi kommer att se sådana resultat framöver. När det gäller tidsramen för tullen och polisen att ta ställning till frågan om ett utökat samarbete i Flötningen och Idre, kan jag inte ge något definitivt besked av den anledningen att det inte är regeringe utan myndigheterna som har att fatta besluten. Jag har ändå anledning att förmoda att ett beslut kan fattas under våren, så att vi därför kan få besked om hur man ställer sig till detta. Jag vill inte blanda mig i hanteringen, men jag kan säga så mycket att det finns fördelar som kan uppnås på området. Jag menar dock att man också bör beakta ett kommande EG-medlemskap och vilka konsekvenser ett sådant kan få för Sverige och Norge. De bör finnas med i bilden när man fattar besluten i frågan.

Herr talman! Jag tackar Erik Åsbrink för dessa ytterligare synpunkter. Jag förstår att det är svårt för honom att gå in på detaljfrågor. Den viljeinriktning som uttalas från regeringen är att man skall eftersträva en bättre samverkan mellan tull och polis. I svaret finns det ändå något jag skulle vilja fördjupa mig i ytterligare. Det gäller den genomförandegrupp som generaltullstyrelsen tillsatt med anledning av ToR-utredningen och dess förslag om frysning av organisationen i avvaktan på belysning av effekterna på tullverksamheten av en eventuell EG-ansökan. Sammanfattningsvis skulle detta innebära att dagens organisation fryses med undantag för nedläggningen av tullmyndigheterna i Det finns också ett sparkrav i ToR-förslaget som har påförts Östersunds och Karlstads tulldistrikt. Jag upplever att man är i färd med att genomföra detta, trots att Erik Åsbrink säger att vissa delar av det är under behandling i riksdagen. Jag att man hos tullmyndigheterna i Charlottenberg och Kristinehamn klart kan inse att dagens arbetsbelastningar inte överensstämmer med ToR utredningens intentioner. Jag tycker att generaltullstyrelsen måste få i uppdrag att ytterligare belysa frågan om det verkligen föreligger behov av en nedläggning av verksamheterna i Charlottenberg och Vad gäller enheten i Flötningen så föreslås neddragning från nuvarande fem grupper till tre trots att man i ToR talar om att det skall vara fem minigrupper för att de skall kunna arbeta effektivt. Detta uppdrag till generaltullstyrelsen skulle också överensstämma med det som statsrådet säger om att ett omfattande analysarbete kommer att göras den närmaste tiden för att klarlägga de omedelbara effekterna som bl.a. ett medlemskap i EG skulle medföra för tullens verksamhet. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det sistnämnda.

Herr talman! Jag vill först understryka att jag inte är beredd att diskutera enskilda ärenden som handläggs av berörda myndigheter. Jag menar att den ordning vi har fastställt har mycket som talar för sig. Vi har valt det sättet att arbeta. Inom de ramar som riksdag och regering fastställer är det sedan generaltullstyrelsens sak att mera i detalj utforma en ändamålsenlig organisation. Jag anser att vi skall behålla den ordningen också i framtiden. Jag har dock inhämtat att beslutet beträffande tullmyndigheten i Charlottenberg, som har fattats av tulldirektionen, inte, direkt är föranlett av ToR. Man samordnade verksamheten i Charlottenberg och Eda och kunde därigenom till följd av det nya tulldatasystemet uppnå vissa besparingseffekter. När det gäller tullstationen Kristinehamn kan jag säga är också det en fråga som sammanhänger med tulldatasystemet. Där har man uppenbarligen från generaltullstyrelsen gjort bedömningen att är arbetsuppgifter som i framtiden kan utföras från

Fru talman! Göran Magnusson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att medverka till för att motverka den minskade sysselsättningen och effekterna av den i Västmanland. Den ekonomiska utvecklingen leder till att arbetsmarknaden försämras vilket inger oro. Jag är mycket medveten om de varsel som föreligger i Västmanlands län och att dessa kan medföra ökade svårigheter till sommaren. Försämringen av arbetsmarknadsläget är till stor del en följd av en överhettad arbetsmarknad och en snabbare kostnadsutveckling än våra konkurrentländers. För att värna om sysselsättningen och välfärden måste vi skapa en lägre inflationstakt och en ökad ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska politiken kommer därför även i fortsättningen att vara inriktad på att sänka inflationstakten och öka tillväxten och på så vis långsiktigt stödja sysselsättningen. Som en aktiv del i den samlade ekonomiska politiken ingår arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. Västmanlands län detta budgetår 20 milj.kr. för regionala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen har i och med den nya regionalpolitiken möjlighet till en friare användning av länsanslaget än tidigare. Det innebär ökade möjligheter att anpassa åtgärderna efter behoven, bl.a. för allmänt näringslivsfrämjande åtgärder och glesbygdsstöd. I de tre kommuner i länet som ingår i stödområdet kan länsstyrelsen också lämna stöd till företag. Beträffande arbetsmarknadspolitiken skall konjunkturavmattningen framför allt utnyttjas till att erbjuda arbetskraften kompetenshöjande åtgärder och andra insatser som underlättar anpassningen på arbetsmarknaden. Utbildning skall kunna handla om såväl breda allmänkunskaper som direkt yrkeskunnande. På det här sättet skapas också ett alternativ till passivt kontantstöd, och vi får en bättre hushållning med de pengar som arbetsmarknadspolitiken kostar. Det är viktigt, framför allt för län som Västmanlands län med en hög industrialiseringsgrad, att utnyttja utbildningsinsatserna till att bredda basen för sin arbetsmarknad, inför en kommande högkonjunktur. I varje län måste nu olika länsorgan, företag och fackliga organisationer medverka till att analysera inom vilka branscher näringslivet kan breddas för att därigenom bli mindre konjunkturkänsligt i framtiden. Västmanlands län disponerar för innevarande budgetår strax över en halv miljard kronor för aktiva åtgärder, utöver handikappåtgärder, dvs. för arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete m.m. Utbildningsvolymen har under de senaste månaderna ökat kraftigt, från 1 360 personer vid årets början till ca 1 800 personer i mars 1991. För våren är enligt länsarbetsnämnden i Västmanlands län resurserna inte något problem, och regeringen har dessutom i årets budgetproposition föreslagit en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för hösten. Det gäller framför allt arbetsmarknadsutbildning. Regeringen följer mycket noga utvecklingen av konjunkturläget. Och arbetet med frågorna om ytterligare åtgärder inför nästa budgetår pågår för närvarande i arbetsmarknadsdepartementet. Bl.a. undersöks möjligheten att ytterligare utöka utbildningen i företag. Men även denna utbildning måste också användas strategiskt. Målsättningen är att besluten skall fattas så nära den lokala arbetsmarknaden som möjligt, så att resurserna används på bästa sätt. Det är därför arbetsmarknadsstyrelsens uppgift att fördela de arbetsmarknadspolitiska resurserna på länen med hänsyn till de behov som föreligger. Jag förutsätter att en del av de utökade resurserna kommer också

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den oro som Mona Sahlin uttalar för den stigande arbetslösheten är naturligtvis en oro som många känner. Allra mest in på skinnet känns arbetslöshetsspöket naturligtvis för dem som är varslade eller som riskerar att förlora sina jobb. Jag vill också gärna säga att jag delar statsrådets uppfattning beträffande den långsiktiga inriktningen av den ekonomiska politiken. I ett industrialiserat län som Västmanland drabbas naturligtvis kvinnor och ungdomar särskilt hårt i tider av stigande arbetslöshet. Denna arbetslöshet har kommit mycket snabbt. I maj förra året kunde länsarbetsnämnden konstatera att man då hade det bästa arbetsmarknadsläget i Västmanland sedan 1960-talet. Under hösten har det skett en snabb försämring. Det är bl.a. svårigheterna inom den svenska bilindustrin som slår hårt mot flera västmanländska företag. Nu är mer än 1 500 personer varslade. Under de två första månaderna i år varslades 1 134 personer. Så sent som förra veckan meddelade Fagersta Bergslagsdelen är nu inte så hårt utsatt som de södra delarna av länet när det gäller den direkta arbetslösheten. Främst är det Hallstahammar som ända sedan stålkrisen på 1980-talet har haft problem. Men nu sker även stora varsel i Köping och Västerås. Det är nytt att t.ex. Volvo i Köping samt ABB och Autokumpu Copper i Västerås varslar om indragning av arbetstillfällen. Nytt i detta är också det ökade utlandsberoendet när det gäller de västmanländska företagen. Besluten om inriktningen på verksamheten fattas inte längre i Västmanlands län och inte heller i Sverige utan i direktörsrum ute i Europa och i Jag vill i detta sammanhang också gärna säga något om ungdomarna. Jag nämnde tidigare att det är de som ofta blir hårt utsatta. Länsarbetsnämnden konstaterar i sin arbetsmarknadssöversikt att de som nu har utbildats för jobb inom industrin riskerar att få börja arbeta med helt andra jobb. Det är i och för sig bra att de kan erbjudas t.ex. kommunala beredskapsjobb. Men såvitt jag har mig bekant är det också svårigheter på den punkten, eftersom många kommuner saknar de ekonomiska resurser som behövs i detta sammanhang. Därför är det angeläget att till statsrådet ställa frågan om hon är beredd att medverka till att de statliga bidrag som finns blir större och om hon kan gå med på att de används på ett obyråkratiskt och bra sätt till fromma för ungdomarna. Jag vill även säga något om byggarbetsmarknaden. I den nyligen framlagda arbetsmarknadsprognosen för länet finns uppgifter om att länet till nästa vinter, med nu planerad byggvolym, får räkna med en arbetslöshet på 20--25 % bland byggnadsarbetare och anläggningsarbetare. Statsrådet säger i sitt svar på min interpellation att länsarbetsnämnden har tillräckligt med pengar för vårens verksamhet. Det har också verifierats i annat sammanhang. Det vore intressant med ett besked från Mona Sahlin om huruvida det längre fram i år kommer att finnas tillräckligt med pengar för att på alla fronter bekämpa arbetslösheten. Fru talman! Vi har från länet fört fram en rad olika förslag av strategisk betydelse för utvecklingen av arbetsmarknaden och sysselsättningen i Västmanland. Våra krav innebär bl.a. satsningar på högskolan Eskilstuna/Västerås, som har stor betydelse för Mälardalen. Vi anser också att man på allvar bör överväga statlig utlokalisering. Det finns en motion från den socialdemokratiska gruppen om att man skall överväga att till Västerås lokalisera de nya verk som skall efterträda SIND. De här förslagen handlar också mycket om kommunikationer, exempelvis om Mälarbanan. Det projektet tillhör dem som återfinns i regeringens tilläggsproposition. Bergslagspendeln, vars utbyggnad startade för några år sedan, är av stor strategisk betydelse för sysselsättningen och för möjligheterna att fortsätta att leva och bo i En annan fråga, som kanske är av mer akut karaktär, gäller framkomligheten i Södertälje kanal och den motorvägsbro som för snart ett år sedan rasade ner. Placeringen är för närvarande alltför låg för att man skall kunna känna trygghet för sysselsättningen i de industrier vid Mälaren som är beroende av bra sjötransporter. Mälarbanan är som sagt det stora projektet. Det är en viktig kommunikationsled mellan Örebro, Västerås och Stockholm, som skulle möjliggöra pendling till utbildning på ett helt annat sätt än vad som nu är möjligt i vårt län. Denna utbyggnad skulle ge sysselsättning när man bygger ut. Den skulle också ge sysselsättning i de företag som tillverkar lok och vagnar, bl.a. i Surahammar och Västerås. Detta är alltså av stor strategisk betydelse. Jag undrar om statsrådet är beredd att medverka till att dessa olika projekt genomförs.

Fru talman! Jag tog i november här i kammaren upp sysselsättningssituationen i Hallstahammarregionen med arbetsmarknadsministern. I svaret sade arbetsmarknadsministern: ''Den ekonomiska utvecklingen leder nu till att arbetsmarknaden försämras, vilket inger oro. Jag är medveten om de varsel som föreligger i Hallstahammars kommun och att dessa kan medföra svårigheter under våren.'' Jag tror att arbetsmarknadsministern vid det tillfället var medveten om de varsel som förelåg i Hallstahammars kommun. Men av svaret framgick också att arbetsmarknadsministern inte tyckte att vare sig Hallstahammars kommun eller länet i övrigt hade ett utsatt läge. Tyvärr gjorde jag en riktig bedömning vid det tillfället. Situationen i länet är betydligt allvarligare i dag än vad arbetsmarknadsministern trodde vid vår diskussion i november. Det är därför värdefullt att denna interpellation har ställts, så att vi på nytt får tillfälle att göra arbetsmarknadsministern uppmärksam på den allvarliga situationen i länet. I förhållande till vår folkmängd är Västmanlands län ett av de län som drabbats allra hårdast av varsel. I dagens svar använde ministern samma uttryck som jag citerade från svaret i november. Den enda skillnaden är att Hallstahammars kommun har bytts ut mot Västmanlands län och att våren har bytts ut mot sommaren. Nu måste ministern byta standardformulering. Det är helt omöjligt för ministern att känna till alla de varsel som läggs ute i länen. Varslen duggar alltför tätt. Jag skulle kunna räkna upp en mängd varsel från Västmanlands län, men jag nöjer mig med att nämna ett enda. Jag tror att även Göran Magnusson nämnde det. När vi öppnade Vestmanlands Läns Tidning i lördags såg vi alla att ett av de större företagen i länet, ett företag i Fagersta, skulle införa fyradagarsvecka under sex månader. Dessutom varslades 60 personer. Det kom givetvis som en mycket tråkig nyhet för oss alla. Jag har förståelse för att arbetsmarknadsministerns svar måste vara allmänt hållet. Jag har sett att det är formulerat på det sättet. Det sammanhänger med ett mycket snabbt försämrat sysselsättningsläge i stora delar av landet, inte enbart i Västmanlands län. Jag har också förståelse för att ministern har hamnat i ett besvärligt läge med snabbt stigande arbetslöshet. Det är först och främst finansministern och industriministern som borde stå till svars för brister i den ekonomiska politiken samt i närings och regionalpolitiken. Men det blir arbetsmarknadsministern som måste försöka reda ut den här besvärliga situationen. Eftersom arbetsmarknadsministerns svar är allmänt hållet och jag inte kan begära att arbetsmarknadsministern skall känna till alla detaljer från det enskilda länet, vill jag ställa ett par mera allmänna frågor till arbetsmarknadsministern: Vilka insatser, utöver de som finns föreslagna i arbetsmarknadsdepartementets bilaga 12 till budgetpropositionen, räknar arbetsmarknadsministern med att behöva göra under nästa budgetår? Föregående talare var också inne på den allvarliga situationen för ungdomarna. Jag har fått fram statistik som visar att i januari 1991 var 7,3 % av ungdomarna i åldern 16--19 år arbetslösa. I åldern 20--24 år var 4,3 % arbetslösa. Det lär komma ny statistik i slutet av den här månaden. Det är möjligt att arbetsmarknadsministern kan ge oss de aktuella siffrorna. Det är många ungdomar som slutar skolan nu i juni och många värnpliktiga som blir klara med sin värnplikt under de närmaste månaderna. Sommarjobben har ofta kort varaktighet. Väldigt många kommer att få stora svårigheter att få fast jobb. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern: Hur hög tror arbetsmarknadsministern att arbetslösheten kommer att bli i höst för ungdomar i åldern 16--19

Fru talman! Medan arbetslöshetssiffrorna stiger i hela landet är Västmanland mer utsatt än de flesta andra län. Utvecklingen av arbetsmarknadsläget i Västmanland inger stor oro som delas av många, uppenbarligen även av arbetsmarknadsministern. Enligt länsarbetsnämndens prognos från början av mars skulle 6 500 västmanlänningar vara arbetslösa efter sommaren. Det är 4 % av den arbetsföra befolkningen. Sedan den prognosen gjordes har varslen duggat tätt. Göran Magnusson har i detalj beskrivit det stigande antalet varsel i de västmanländska företagen. Den kris som vi nu står inför är till stor del betingad av en misslyckad socialdemokratisk ''tredje vägens politik''. Arbetsmarknadsministern pekar själv i interpellationssvaret på den växande arbetslöshetens samband med en snabbare kostnadsutveckling i Sverige än i våra konkurrentländer. Mycket riktigt konstaterar Mona Sahlin att, för att värna om sysselsättningen och välfärden, måste vi skapa en lägre inflationstakt och en ökad ekonomisk tillväxt. Det är just detta, som Mona Sahlin själv pekar på, som regeringen inte har klarat av. Under en rekordlång högkonjunktur har socialdemokraterna konsekvent struntat i oppositionens och ekonomers varningar för effekterna av högskattepolitiken. Man har envist gått på i ullstrumporna och låtit skattetrycket gå i höjden till rekordhöga 57 %. Inflations och kostnadsökningar är en direkt följd av de höga skatterna. I takt med att kostnadsläget höjts, har tillväxten i ekonomin försvagats. Högkonjunkturen, devalveringen och ett förmånligt oljepris har skymt sikten och dolt obalansen i ekonomin. Under tiden har regeringen kört den svenska skutan på grund och försatt vårt land i en hemmagjord kris, som blir extra kännbar när konjunkturen nu vänder nedåt. Förre finansministern Kjell-Olof Feldt såg vart det barkade hän. Först varnade han för det arbetslöshetens stålbad som vi nu simmar omkring i. Sedan gjorde han som forna skeppsråttor, han lämnade det sjunkande skeppet. Ökad arbetslöshet är tecken på att svenska varor blivit för dyra. Det finns ett klart samband mellan skattetryck, kostnadsläge och stigande arbetslöshet. När de västmanländska företagens produkter inte kan säljas i den tuffa internationella konkurrensen, måste företagen minska eller upphöra med produktionen, och då mister de anställda sina arbeten. I det läge som sverige befinner sig i är det viktigare än någonsin att komma till rätta med strukturfelen i vår ekonomi. Det är bråttom. Det här kommer att ta tid. S.k. heliga kor måste slaktas. Men detta är nödvändigt. Viktigast just nu är att företagen får minskade kostnader genom lägre arbetsgivaravgifter och lägre moms. Mona Sahlin borde, för att själv få mindre att göra, påverka sina regeringskolleger i denna riktning. I den nu akuta situationen med en stigande arbetslöshet kommer det att ställas mycket stora krav på en arbetsmarknadspolitik som medverkar till den omstrukturering av näringsliv och offentlig sektor som hade behövts under hela 1980-talet. Det går inte att få bort arbetslösheten eller att skapa nya jobb genom konstlade åtgärder. Men i ett läge där arbetslösheten stiger kommer arbetsmarknadspolitiken att spela en viktig roll. Arbetsmarknadsutbildning är den effektivaste metoden när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Arbetsmarknadsutbildningen i sig kommer inte att ge fler arbetstillfällen. Men den kan för den enskilde innebära en större kompetens och bättre möjligheter att få ett nytt arbete. Arbetsmarknadsministern och jag förefaller ha i stort sett samma syn på arbetsmarknadsutbildningens värde i detta sammanhang. För ungdomar, och det är ju ofta de som kommer i kläm i en sådan här situation, är det allmänna skolsystemets villkor av synnerligen stor vikt. Det förslag till ny gymnasieskolereform som nu är aktuellt är direkt förödande för ungdomarnas framtid, för deras chanser på arbetsmarknaden. Det är några åtgärder på arbetsmarknadsministerns område som jag här vill nämna och som borde vidtas. Först och främst gäller det att se till att arbetsförmedlingen blir effektiv. I dag finns det ett ganska utbrett missnöje beträffande arbetsförmedlingens service på många orter. Det behövs alternativ även på detta område. Den i dag monopoliserade verksamheten skulle må synnerligen väl av att bli utsatt för konkurrens. Fristående arbetsförmedlingar kan många gånger på ett enklare och effektivare sätt hjälpa den arbetssökande. Arbetsmarknadsministern måste, liksom jag, vara angelägen om att en arbetssökande i möjligaste mån kan erbjudas ett nytt arbete. Är arbetsmarknadsministern, för att öka möjligheterna för de arbetssökande att få jobb, beredd att medverka till att monopolet på arbetsförmedlingsområdet avskaffas genom att ta initiativ till att Sverige säger upp ILO När det gäller arbetslöshetsförsäkringen finns det i dag orättvisor som vi måste komma till rätta med. Till skillnad från de flesta andra länder har Sverige i dag i många fall ett dåligt socialt skydd att erbjuda dem som blir arbetslösa. Detta kommer att drabba många västmanlänningar. När arbetslösheten ökar borde det vara en självklarhet att alla, inte bara en del, garanteras det skyddsnät som en arbetslöshetsförsäkring innebär. Är arbetsmarknadsministern beredd att skapa rättvisa och att införa en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring?

Fru talman! Ibland känner jag, både i egenskap av arbetsmarknadsminister och i egenskap av socialdemokrat, att det måste vara någon sans -- det måste vara vett och måtta -- också i en arbetsmarknadspolitisk debatt. Jag tycker att det är oerhört viktigt såväl för Sveriges vidkommande som för möjligheterna att klara sysselsättningen att vi inte bara funderar över utan också verkligen har klart för oss vad det är för typ av problem som Sverige och den svenska arbetsmarknaden står inför. Vi måste beakta lågkonjunkturen ute i världen. Samtidigt måste vi se de kostnadsproblem som finns i vårt land och de strukturproblem som en stor del av den svenska arbetsmarknaden -- inte minst gäller det bilindustrin, och då särskilt i Västmanland -- nu står inför. För att på ett trovärdigt sätt kunna angripa och klara sysselsättningen måste man stå på båda benen. Det går inte att bara säga att kostnadsproblemet är stort. Man måste också våga agera. Om Karin Falkmer och andra här i riksdagen inte bara hade talat om dessa saker utan också, för drygt ett år sedan, hade tagit chansen och agerat här i riksdagen, kunde läget redan i dag ha varit ett annat. Någon måtta för det alltså vara, även om man tycker att den tredje vägens politik, mycket slarvigt uttryckt, är orsaken till att hela världens bilindustri i dag går dåligt. Jag har nog inte trott att vårt inflytande även över GM och andra bilindustrier med problem var så stort att också det skulle bli den socialdemokratiska regeringens problem. Birger Andersson frågar varför jag använder samma formulering den här gången. Han tycker att det är dags att byta ut min formulering från i vintras. Jag vill då framhålla att vi, bortsett från om det är samma formulering eller inte, har agerat sedan i vintras. Jag tror att det var i november som Birger Andersson och jag diskuterade förhållandena i Hallstahammar. Sedan dess har jag, som framgår av mitt svar till Göran Magnusson, givit AMS sådana möjligheter att arbetsmarknadsutbildningen nu är utökad. Närmare 500 personer i Västmanland har sedan dess fått del av denna utbildning. Bortsett från formuleringar måste man alltså veta vad man vill och även agera. Jag har sagt att vi följer utvecklingen mycket noga. Dessutom kommer vi att agera -- precis som vi gjorde i november -- också nu i vår. Förutsättningarna för att kunna erbjuda en aktiv arbetsmarknadspolitik i stället för en passiv sådan blir således bättre redan till hösten. Besked i dessa frågor kommer regeringen att ge så snart som möjligt. Frågan om just ungdomarnas situation har tagits upp här. Göran Magnusson frågar om regeringen är beredd att mindre byråkratiskt, jag tror att han uttryckte sig så, medverka till att ungdomarna får hjälp. Men frågan om ungdomsarbetslösheten är en av de frågor som just nu är föremål för en speciell översyn. Jag har påpekat för parterna, och det är något som jag skulle behöva hjälp med också från ledamöter här i kammaren, att vi när det gäller det instrument som inskolningsplatserna skulle ha kunnat vara, om det fanns avtal för hela arbetsmarknaden, tillsammans behöver agera för att få de parter som inte har tecknat de här avtalen att göra det. Vi behöver också hjälp ute i länen för att förmå företagen att inse att ungdomarna på 90-talet är en bristvara och att det är nödvändigt att man tänker långsiktigt, att man satsar på de ungdomar som finns inom regionen och att man är beredd att ta emot ungdomarna. Regeringen kommer att lägga fram konkreta förslag om hur man genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall hjälpa till i denna process. Förslagen kommer också att handla om hur man kan se över en del av de regler som Göran Magnusson nämnde. Besked härom kommer att ges. Men det är företagen och länen som tillsammans måste se hur arbetsmarknaden skall breddas. Jag återkommer till dessa saker. Västmanlands län är ju ett län där arbetsmarknaden är mycket ensidig. Man måste både regionalt och med hjälp av de arbetsmarknadspolitiska stödformer som finns, inte minst gäller det utbildningen, som det nu kommer att finnas resurser för, vara uppmärksam på hur man långsiktigt bygger upp och använder sina resurser för att bredda sin arbetsmarknad och därmed trygga jobben, inte minst för ungdomarna i Västmanlands län, under de kommande åren. Det viktiga här -- jag återkommer alltså till dessa saker, som Karin Falkmer för övrigt också mycket uppehöll sig vid -- är inte att konstatera att arbetslösheten nu ökar eller att tala om rekordnivåer. Man måste ju också ange hur man är beredd att agera både när det gäller kostnadsproblemen och när det gäller insatserna för hösten. Många gånger här i kammaren har borgerliga företrädare bara sagt att vi skall hålla tummen för att kostnaderna skall minska. Men det är inte tillräckligt att bara hålla tummen, utan man måste också vilja agera. I dag har vi möjlighet att få igenom Rehnbergavtalet över hela arbetsmarknaden. Det är en viktig förutsättning för att alla andra arbetsmarknadspolitiska insatser skall få full effekt. Den möjligheten finns alltså. Jag hoppas att parterna till fullo tar sitt ansvar under de kommande dagarna och veckorna. Karin Falkmer tar också upp frågan om arbetsförmedlingen, som hon vill skall bli effektiv. Jag vill då framhålla att vi har en mycket effektiv och bra arbetsförmedling. Förra året besökte 900 000 svenskar våra arbetsförmedlingar. Jag är inte så naiv att jag tror att det blir fler jobb att förmedla bara för att privata alternativ släpps fram -- så förrädiskt uttryckte sig faktiskt Karin Falkmer i sin fråga. Regeringen har i ett förslag till riksdagen tagit upp frågor om vissa förändringar beträffande arbetsförmedlingslagen. Om det finns behov hos parterna att starta organisationsförmedlingar, kommer möjligheter till sådant att finnas. Alltså: Finns sådant behov och framförs sådan kritik som Karin Falkmer ger uttryck för, är det hos parterna det syns. De har då också möjligheter att ta upp frågan om organisationsförmedlingar. Men när det gäller privata förmedlingar med privata vinstintressen kommer jag icke att ge något konkret besked. Till skillnad från många andra länder, Karin Falkmer, har vi inte dåligt skydd mot arbetslöshet. Vi har, och kan fortsätta att ha, en låg arbetslöshet och hög sysselsättning. Där kommer arbetsmarknadspolitiken också i fortsättningen att hjälpa även Västmanland.

Fru talman! Jag skall börja med att konstatera att det är glädje på länsbänken över att jag har framställt den här interpellationen och gett tillfälle att diskutera sysselsättningen i Västmanlands län. Jag tycker också att det är bra att vi får tillfälle att göra det. Däremot tycker jag att det är litet trist att den diskussion som jag syftade till och som skulle få ett konkret och konstruktivt innehåll för invånarna i Västmanland nu utnyttjas till mera svepande retorik och angrepp på den socialdemokratiska regeringspolitiken. Var och en får naturligtvis ta ansvar för vad var och en säger, men jag tycker att det vore bättre för oss i Västmanland om vi kunde med statsrådet föra en konstruktiv debatt om konkreta insatser för att förbättra situationen. Jag frågade om statsrådet är beredd att överväga en förbättring av statsbidraget till inskolningsplatser inom de kommunala beredskapsarbetena, som jag uttryckte det i frågan. Det som statsrådet själv tar upp, nämligen svårigheterna att på den privata arbetsmarknaden få inskolningsplatser, gör att trycket på kommunerna blir så pass hårt att de får svårigheter att klara av detta. Dessutom är det så -- om man nu vill ta till och uttrycka saken så drastiskt som länsarbetsnämnden -- att den som har fått utbildning i plåt och svets i gymnasieskolan och förbereder sig för att gå in i industriarbete får börja som beredskapsarbetare på en basstuga. Det kanske är en väl drastisk kontrast. Dessutom menar länsarbetsnämnden att det blir svårt att få dessa ungdomar tillbaka till den arbetsmarknad som om kanske bara ett halvår eller ett år kommer att sakna arbetskraft, därför att man nu inte tar till vara möjligheterna att skola in ungdomar i industriarbetet, något som så väl behövs. Jag skulle vilja upprepa mitt resonemang om de strategiska investeringarna och höra statsrådets inställning till möjligheterna att genomföra projektet Mälarbanan och klara av frågan om Södertäljebron. Jag skall något extra uppehålla mig vid just brofrågan, för den har diskuterats nu under ganska lång tid. Där finns litet motstående intressen. Det handlar om den segelfria höjden -- om bron skall återställas i rörligt skick, så att man kan ta in ett lika stort tonnage som före brosraset. Beroende av det större tonnaget är faktiskt direkt bortåt 500 personer, anställda vid Supra i Köping, vid Köping Kalk och också vid gipsfabriken i Bålsta. För att klara konkurrenskraftiga frakter är man direkt beroende av det större båttonnaget.

Fru talman! Jag blev förvånad över Mona Sahlins inledning, där hon sade att våra inlägg inte var sansade och måttfulla. Jag kan säga att jag har medverkat till konstruktiva resonemang i dessa sammanhang. Jag står för mina formuleringar här. Att jag talade om att arbetsmarknadsministern använde samma formulering nu som i november hänger samman med att jag anser att situationen nu har blivit så väldigt mycket allvarligare. Det trodde jag att vi var överens om, Mona Sahlin. När det sedan gäller de olika partiernas möjligheter och intresse att ta ansvar vill jag påminna om att vi från centerns sida hela tiden ställt oss bakom Rehnbergkommissionens arbete. Det innebär inte att vi säger ja till statlig inkomstpolitik, men vi ställer oss alltså helt och fullt bakom Rehnbergkommissionens arbete. Det vill jag klargöra. Jag kan dela Mona Sahlins uppfattning att vi har väldigt många duktiga tjänstemän på våra arbetsförmedlingar och även på länsarbetsnämnderna. Jag har under min tidigare verksamhet -- jag har arbetat primärkommunalt -- haft ganska nära kontakter med arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnderna. Jag måste säga att jag tycker att de gör ett mycket fint arbete. Det vill jag gärna framhålla. Jag ställde en och annan fråga till statsrådet Sahlin. Jag vill upprepa en av dem, nämligen: Hur hög tror 16--19 år och 20--24 år kommer att bli i höst? Jag redovisade de tal som arbetsmarknadsstyrelsen har tagit fram i januari. Har Mona Sahlin aktuellare siffror, så ta gärna fram dem. Sedan vill jag något kommentera det här med utbildning och kompetenshöjande åtgärder, det som står på s. 3 i det skrivna svaret. Jag ställer mig bakom alla synpunkter där, och jag kan direkt säga att jag tycker att det givetvis är väldigt mycket bättre att personer som inte har arbete får möjlighet att höja sin kompetens i stället för att enbart få passivt kontantstöd. Men jag tror inte det räcker med enbart arbetsmarknadspolitiska åtgärder, eftersom situtationen är så dyster. Jag tror att arbetsmarknadsministern måste använda även andra möjligheter, och jag tänker då på de sysselsättningsskapande åtgärderna. Det tror jag blir nödvändigt om man skall kunna upprätthålla kvaliteten på utbildningen. Man kan inte öka arbetsmarknadsutbildningen hur mycket som helst. Slutligen vill jag ställa en fråga som gäller ett par formuleringar på s. 3 i svaret. Där skriver arbetsmarknadsministern så här: ''Bl.a. undersöks möjligheterna att ytterligare utöka utbildningen i företag.'' Sedan följer en mening där jag ville ha en komplettering från arbetsmarknadsministern: ''Men även denna utbildning måste i så fall användas strategiskt.'' Jag vill gärna att statsrådet utvecklar detta.

Fru talman! Jag är något mindre förvånad än Det är alltid arbetsamt att ta kritik när man har misslyckats. När jag läste interpellationssvaret trodde jag mig faktiskt hos arbetsmarknadsministern finna en sund insikt om orsak och verkan när det gäller den fråga som vi nu debatterar, för arbetsmarknadsministern har själv skrivit att försämringen av arbetsmarknadsläget till stor del är en följd av en överhettad arbetsmarknad och en snabbare kostnadsutveckling i Sverige än i våra konkurrentländer. Det är just där problemet ligger. Att våra företag i en tuff internationell konkurrens inte kan sälja sina varor beror ju på att vi till följd av den ekonomiska politik som ni socialdemokrater har bedrivit har fått ett kostnadsläge som gör att varorna är för dyra. Det första regeringen borde göra är att se till att konkurrenskraften hos de svenska företagen blir bättre. Om detta har vi moderater motionerat i våra ekonomiska motioner inte bara under detta år, utan jag tror att arbetsmarknadsministern kan gå långt tillbaka i tiden och se att vi har fört samma konsekventa politik år efter år. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen har närmare en tredjedel av de arbetssökande i dag inte någon rätt till ersättning. En del har bara rätt till kontant arbetsmarknadsstöd. En socialförsäkring som praktiskt taget helt finansieras med allmänna medel borde väl komma alla till del. När det gäller de specifika insatserna för att lyfta upp Västmanlands län är det nog inte så stora skiljaktigheter mellan mina bröder och systrar på Västmanlandsbänken. Kravet att Södertäljebron skall få en höjd av 42 m har moderata samlingspartiet drivit bl.a. genom frågor i riksdagen. Mälarbanan är naturligtvis en absolut förutsättning för att skapa bättre förutsättningar för länet i konkurrenshänseende. Det grundläggande i den debatt som vi nu för är att vi får bättre konkurrenskraft i de svenska företagen, och det får vi genom lägre skatter och ett sänkt kostnadsläge.
Fru talman! Det är bra om Karin Falkmer är mindre förvånad över mitt inlägg, eftersom det till stor del var till henne och hennes parti som jag riktade det. Det handlar inte om huruvida jag har svårt att ta kritik eller om huruvida jag känner mig misslyckad. Arbetsmarknadspolitik och kamp mot arbetslöshet bedriver jag inte för att jag skall få det lättare eller för att partiet skall ha det lättare, utan vad arbetsmarknadspolitiken och kampen mot arbetslösheten handlar om är ansvaret för landet och för de människor som annars blir drabbade. Jag vill också vända mig till Birger Andersson och säga att jag tycker att han var måttfull. Jag är mycket medveten om och tacksam för det stöd som han och hans parti har uttalat också här i riksdagen för Rehnbergs arbete och för vikten av att få ett stabiliseringsavtal. Jag noterar också skillnaderna när Karin Falkmer, Birger Andersson och Göran Magnusson uttalar sig om arbetslösheten. Det handlar ju inte bara om att i ett interpellationssvar ge uttryck för en sund insikt. En sådan kan vi nog alla ha. Det handlar om att inte bara nöja sig med insikten om hur viktigt det är med kostnadsläget, inflationen och ett stabiliseringsavtal, utan också om att agera. Det är väl det som är skillnaden mellan Karin Falkmer och oss andra i denna debatt. När det gäller ungdomarna vill jag säga att jag under de närmaste veckorna skall diskutera med parterna såväl ungdomarnas situation och inskolningsplatserna som det aviserade förslaget om satsning på utbildning av redan anställda i företagen och på vilket vis det kan erbjuda platser i företagen åt arbetslösa. Det är en oerhört viktigt fortsättning på den inriktning av arbetsmarknadspolitiken som vi nu har och som jag tacksamt accepterar att många här uttalar sitt stöd för. När det gäller arbetslösheten bland ungdomarna kan vi inte i dag säga hur hög den kommer att bli till hösten. Till stor del handlar det om hur vi använder våren när det gäller insatserna -- omfattningen, parternas ansvar och insikt, inskolningsplatserna, utbildningen i företagen, besked tidigt och snabbt och sättet att arbeta ute i länen. Det är det arbetet som vi nu har i full gång och som jag hoppas skall ge resultat. Det är inget tvivel om att många av de ungdomar som i dag är arbetslösa inte skall vara det. Många av de yngsta ungdomarna skall finnas i sysselsättning eller i utbildning, och vi måste gå igenom hur vi kan hjälpas åt för att få dem att komma bort från den passivitet som många av dem i dag sitter fast i. Med anledning av Birger Anderssons fråga om vad jag menar med att också detta skall användas strategiskt vill jag säga att det gäller just det resonemang som jag försökte föra i interpellationssvaret -- vi måste utnyttja alla de resurser och möjligheter som finns på t.ex. utbildningsområdet för att långsiktigt bredda arbetsmarknaden i de olika regionerna, inte minst i Västmanland. Det var detta som jag avsåg med ordet ''strategiskt''. Det handlar också här om de företag och de branscher med goda framtidsutsikter i Västmanland som jag har gått igenom och som kommer att utöka sin verksamhet. Det gäller att se hur en breddning av arbetsmarknaden kan passa in och hur man använder dessa utbildningsmöjligheter för att ytterligare snabba på den omställning som kommer att krävas för att ungdomarna både i Västmanland och i andra delar av landet lättare och fortare skall få den erfarenhet av arbetsmarknaden som de behöver. Jag hoppas att Göran Magnusson respekterar att jag i dag inte närmare kan gå in på frågor om broar o.d., eftersom de inte hör till mitt område i regeringen och eftersom det inte var detta som interpellationen handlade om. Jag är mycket väl medveten om att många olika investeringar och tidpunkterna för dessa spelar en stor roll i det samlade arbetet för att klara sysselsättningen i vårt land.
Fru talman! De grundproblem som vi diskuterar i dag har föranletts av den ekonomiska politik som har förts. Därför skulle kanske lämpligen den nu i kammaren närvarande finansministern ha tagit den debatten. Arbetsmarknadsministern får ju i viss mån agera städgumma när den ekonomiska politiken misslyckas. Vi har den bland OECD länderna allra lägsta tillväxten, och det är ju den och kostnadsläget som är problemen. Men det finns en sak som hör till arbetsmarknadsministerns bord och som skulle kunna göra situationen bättre på arbetsmarknaden. Det är ju i de mindre företagen som framtidens jobb finns. Det finns åtskilligt som borde göras för att förbättra de allmänna villkoren för småföretagen, och på arbetsmarknadsministerns område är det förändringar inom det arbetsrättsliga området som borde genomföras. Där finns många hinder för småföretagare när det gäller att anställa personal och att utveckla sina företag. I andra sammanhang talar socialdemokraterna ofta om vikten av avreglering. Lagar och regler är i dag anpassade efter storföretagens förhållanden. Jag frågar därför arbetsmarknadsministern om hon är beredd att påskynda en avreglering inom detta område, så att hindren för tillkomsten av nya jobb i småföretag försvinner. När det gäller arbetsförmedlingarna anser jag inte att antalet besök inom dessa, 900 000, är något som helst mått på effektivitet. Det som det är fråga om är ju huruvida de arbetssökande får några jobb eller inte. Konkurrens ökar alltid effektiviteten, även på detta område, och därför är det viktigt att andra alternativ än arbetsförmedlingar i monnopolform kommer till stånd.
Fru talman! Jag har stor respekt för att Mona Sahlin vill begränsa sitt inlägg till det verksamhetsområde som hon har i regeringen. Anledningen till att jag tog upp frågorna om Södertäljebron är att vi från Västmanland betraktar de satsningarna som ett inslag i arbetslinjen. Insatser här skulle långsiktigt ge möjligheter att upprätthålla och expandera sysselsättningen. Men jag skall inte pressa statsrådet ytterligare på något besked i den frågan. Jag är medveten om hurdan arbetsfördelningen är. Jag vill understryka att den kompetenshöjande utbildningen är mycket viktigt och att man kan nå mycket långt på det området. Jag skulle vilja skicka den uppmaningen till statsrådet från denna debatt att man undersöker också i vilken utsträckning högskolan i Eskilstuna och Västerås kan delta i denna kompetenshöjande utbildning, så att man får möjlighet att lägga ut utbildning inom högskolans geografiska verksamhetsområde och på det sättet stödja företagsamhet och sysselsättning på den ena eller andra orten. Jag har velat koncentrera debatten till denna typ av konkreta diskussioner om sysselsättningen i länet. Eftersom jag har haft en och annan debatt med kamrater från länet i andra sammanhang, kan jag inte undgå att konstatera att Karin Falkmer har bara två tre lösningar på de olika samhällsproblemen. Det spelar egentligen inte så stor roll vad det är man diskuterar. Lösningarna är sänkta skatter, privatisering och i varje fall till helt nyligen en blixtsnabb anslutning till EG. Det sistnämnda har vi inte hört något om i dag. Men de andra lösningarna känner jag igen från tidigare debatter. Jag tror inte att sysselsättningen i Västmanland klaras med hjälp av den typen av svepande argument och resonemang. Det handlar mera om att målmedvetet och konkret arbeta för att förbättra situationen. Jag vill också tillåta mig att säga att Karin Falkmer gör en stor affär av att det står i interpellationssvaret att problemen beror på att kostnadsutvecklingen i Sverige har varit snabbare än i omvärlden. Det är faktiskt det som har hävdats om inte i flera år så under mer än ett år från socialdemokratins och regeringens sida. Jag kan inte påminna mig om att vare sig Karin Falkmer eller andra förträdare från moderata samlingspartiet här i kammaren har varit särskilt ivriga att stödja de förslag från regeringens sida som har framkommit för att balansera kostnadsutvecklingen och få ner inflationen. Det är möjligt att det blir annorlunda i fortsättningen. Men hittills har det var klent med stöd från moderaternas sida.
Fru talman! Jag vill något kommentera Mona Sahlins synpunkter på ungdomsarbetslösheten. Nu fick jag inte höra hur Mona Sahlin för egen del trodde att arbetslösheten skulle förändras, men jag kan ge Mona Sahlin en uppgift från arbetsmarknadsstyrelsen. Man säger där att vid utgången av år 1991 är prognosen 9 % för den yngre åldersgruppen 16--19 år och 6 % för den äldre åldersgruppen 20--24 år. Jag tycker att det är mycket allvarliga siffror, och därför borde Mona Sahlin ta dem till sig och försöka se till att vi inte råkar ut för de höga siffrorna. Jag hade väntat mig att mer konkret få höra arbetsmarknadsministerns egen uppfattning i frågan. Göran Magnusson säger att vi ledamöter från länet väckt motioner. För att inte arbetsmarknadsministern skall tro att vi från oppositionens sida inte är flitiga i det avseendet, vill jag säga att vi skriver många motioner. De är i många avseenden gemensamma, men av någon anledning kan vi inte underteckna dem tillsammans. Jag uttalar mig inte om varför det kan vara så. Jag vill peka på tre saker som jag tycker är mycket viktiga för länets utveckling. Det gäller de infrastrukturella satsningarna, Mälarbanan och ett bättre vägnät. Vidare har vi den högre utbildningen i högskolan Eskilstuna/Västerås. Det är den enda tvålänshögskolan i landet. Södermanland och Västmanland skall betjänas av denna högskola. Jag har en känsla av att man när man har fördelat anslagen inte har uppmärksammat detta från myndigheternas sida. Även utbildningsministern är här, så det är bäst att tala om detta så att det kommer fram till den som är huvudansvarig i sammanhanget. När det gäller statlig och administrativ verksamhet är Västmanland det bortglömda länet. Jag tycker att även om länet ligger ganska nära Stockholm, finns det anledning för regeringen att uppmärksamma detta. Vårt län har blivit fråntaget en mängd aktiviteter, men vi har inte fått något i lokaliseringshänseende. Nu finns det möjligheter, om det blir en välvillig behandling från regeringens sida. Göran Magnusson nämnde att SIND och ett par andra verk skall slås ihop. Det vore lämpligt att förlägga det nya verket till Västerås. En annan sak som håller på att ses över är vägverkets regionindelning, bl.a. beträffande östra regionen. I ett förslag från regeringens sida har Stockholmsområdet nämnts. Eftersom det ingår flera län i östra regionen, vore Västerås den lämpligaste lokaliseringsplatsen. Jag är helt övertygad om det. Jag är inte subjektiv, utan jag försöker vara objektiv i min bedömning. Man behöver inte enbart åka från Västerås till Stockholm, utan det går att åka även i den andra riktningen. Jag ber att arbetsmarknadsministern tar med sig dessa synpunkter och framför dem till de berörda statsråden i regeringen.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att ge socionomer utbildning i budgetrådgivning och ekonomistyrning. Jag delar Stina Eliassons syn att budget och skuldrådgivningen är ett betydelsefullt hjälpmedel för socialtjänsten, som bl.a. ger möjligheter att minska socialbidragskostnaderna, och det är därför naturligt att detta beaktas inom högskolans utbildning och forskning. Enligt gällande beslutsordning är det inte regeringen som skall inrätta ämnen inom den grundläggande högskoleutbildningen eller som skall föreskriva det närmare innehållet i utbildningslinjerna. För vissa utbildningslinjer, bl.a. sociala linen, utfärdar universitets och högskoleämbetet en central utbildningsplan. En ny sådan har nyligen fastställts för den sociala linjen. Utbildningen på den sociala linjen skall, utifrån en helhetssyn på sociala behov och möjligheter, ge de blivande socionomerna de teoretiska och praktiska kunskaper samt den praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på individ-, grupp och samhällsnivå. Som ett mål för utbildningen anges att den skall ge insikter i enskilda personers och befolkningsgruppers olika levnadsvillkor och hos den studerande utveckla förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt särskilt ge redskap att identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer. Vidare skall utbildningen ge de studerande kunskaper om bl.a. samhällets ekonomiska och sociala struktur, formella organisation och styrmedel samt lagstiftningens, samhällsplaneringens och de socialpolitiska åtgärdernas utformning, mål och effekter. Den senaste centrala utbildningsplanen för den sociala linjen med föreskrifter av ämbetet fastställdes den 29 november 1990. Där anges under målen för utbildningen särskilt att den skall ge kunskaper om under vilka förhållanden sociala problem uppstår samt möjligheterna till åtgärder kring dessa. Som ett av de områden kunskaperna skall omfatta anges särskilt ''inkomster, utgifter och problem i den privata ekonomin''. Jag har fullt förtroende för att utbildningsmyndigheterna inom ramen för den centrala utbildningsplanen och sin verksamhet kan ge de blivande socionomerna en adekvat utbildning.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag är väl medveten om att det är UHÄ som utfärdar de centrala utbildningsplanerna. Det innebär ju inte att regeringen är utan ansvar för att ubildningen verkligen är adekvat. Att ha kontroll över sin ekonomi är i hög grad även en social fråga. En trasslig ekonomi ger upphov till stora sociala konsekvenser i form av oro och stress och även oförutsedda kostnader. Att lära sig hushålla på rätt sätt med sina resurser, inte minst ekonomiska, ger stora vinster. Det finns exempel på hur socialt och psykiskt nedgångna människor tillfrisknat, när de väl fått ordning på sin trassliga ekonomi. För kommunerna innebär det också stora vinster. När hushållen får budgetrådgivning minskar behovet av socialbidrag. Socialbidrag är en hjälp för stunden, medan den ekonomiska rådgivningen är en hjälp för livet. Budgetrådgivning har visat sig vara en bra och effektiv form av hjälp som har sin givna plats inom såväl socialtjänsten som konsumentverksamheten. Stöd för detta finns både i socialtjänstlagen och i målen för konsumentpolitiken. Socialarbetarna måste därför ges en ordentlig utbildning i metoder att ge budget och skuldrådgivning. Den nya utbildningsplanen från november 1990, som statsrådet nämnde i sitt svar, måste nu ges ett konkret och väl avvägt innehåll där man främst inriktar sig på att praktiskt använda det nya läromedlet. Läroboken heter ''Bryt den onda cirkeln -- om ekonomisk rådgivning i socialt arbete'' och är ett resultat av det gemensamma arbetet inom konsumentverkets projekt om just budgetrådgivning. I den läroboken, som för övrigt är en antologi av åtta författare, finns läraren vid Vad jag har erfarit genom kontakter med ett par socialhögskolor i landet är att man från det hållet redan från början var emot att lägga in metodundervisning om budgetrådgivning i grundutbildningen. Man poängterade att grundutbildningen handlar om människors levnadsvillkor i stort och bl.a. om olika övergripande konflikter. I övrigt finns i statsrådets svar en uppräkning av de mål som gäller för socialhögskolornas socionomutbildning. Där har man också varit emot det som särskilt anges som nytt i den aktuella utbildningsplanen, nämligen det som statsrådet i sitt svar särskilt har markerat: ''Inkomster, utgifter och problem i den privata ekonomin.'' Jag har också, liksom statsrådet, fullt förtroende för att utbildningsmyndigheterna kan ge de blivande socionomerna en adekvat utbildning. Men jag oroas av de signaler jag fått vid samtal med skolornas representanter, där det klart framgår att man ställer sig något främmande till att, som man säger, ge detaljundervisning i dessa frågor. Kan det vara så att man har tolkat den här meningen i utbildningsplanen annorlunda än vad författarna av utbildningsplanen har avsett? Enligt min mening krävs förutom att ämnet nu införs i grundutbildningen också en uppföljning och en skyndsam planering för att stå till tjänst med vidareutbildning för redan yrkesverksamma socionomer. De har efterfrågat en sådan utbildning, och behovet är stort av att få lära sig metoder för ekonomisk rådgivning. Delar statsrådet min uppfattning i frågan om behovet av vidareutbildning? Det kan också vara värdefullt att komplettera rådgivningen med en terapeutisk behandling när de ekonomiska problemen är en del av mer svårlösta problem av psykiskt och social art. Det är naturligtvis av största vikt att man ute i kommunerna samarbetar över olika gränser, t.ex. socialtjänst och konsumentvägledare, vilket redan sker i många kommuner. Det vore önskvärt att fler upptäckte att alla inblandade parter tjänar på ett positivt samarbete. Fru talman! Det handlar ytterst om att ge kunskap om att rätt hushålla med sina resurser, ekonomiska såväl som andra.
Fru talman! Låt mig mycket kort konstatera att Stina Eliasson och jag uppenbarligen är helt överens om värdet av den utbildning om vilken vi har diskuterat. Skillnaden tycks vara den att Stina Eliasson med en viss centralistisk ambition hoppas att man på Universitets och högskoleämbetet, påpiskade av ett statsråd, skall föreskriva in i minsta detalj vad det skall undervisas om. Jag har förutsatt i min tilltro till både kompetens och vilja hos dem som verkar inom vårt högskoleväsen att de skall vara kapabla att både ta del av det som sägs i en allmän debatt, mer precist i en debatt i riksdagen eller i utbildningsplaner. Sedan kan de tillsammans med de studerande genomföra en undervisning som är adekvat och gör att de som kommer ut för att tjänstgöra inom socialtjänsten är väl skickade för sina uppgifter.
Fru talman! Jag har faktiskt i det anförande jag nyss höll poängterat att jag också har förtroende för de myndigheter som har hand om detta. Det är inte alls fråga om någon centralistisk inställning påpiskad av ett statsråd! Vad jag däremot tycker är viktigt är att vi också här i riksdagen tar upp och poängterar hur viktig utbildningen är. Eftersom det är ett alldeles nytt område, nyligen infört i grundutbildningen, är det väl viktigt och intressant också för utbildningsministern att följa dessa frågor. Det är särskilt de samtal jag har haft med ansvariga på några socialhögskolor som har gjort att jag blivit litet ängslig för hur man hanterar dessa väldigt viktiga frågor. Jag har också i mina samtal fått veta att man tycker att dessa frågor mera kommer in på konsumentvägledningens område och att kommunerna skall sköta dem.

Det som dessutom utmärker situationen inom socialtjänsten är att människor tar kontakt i ett sent skede då problemen hunnit bli svåra och akuta. Därför är det inte någon bra lösning att remittera sökande hushåll till bank eller konsumentvägledning. Jag tycker att det är en framgång att UHÄ har skrivit in detta i utbildningsplanen för grundutbildningen. Jag hoppas att statsrådet liksom jag kommer att följa dessa frågor med intresse och se vad som händer ute på socialhögskolorna.
Fru talman! När det gäller Stina Eliassons bedömning av behovet och värdet av denn autbildning har vi helt och hållet samma uppfattning. Jag delar emellertid inte hennes oro att de som verkar inom utbildningsväsendet inte skulle kunna fullfölja sina uppgifter. I det stycket har jag alltid haft för vana att förutsätta att de som skall utföra yrkesuppgiften både är beredda att göra och klarar av det. Om jag åker taxi brukar jag aldrig känna någon oro för att taxichauffören skall köra mig någonstans dit jag inte har beställt eller att han inte skall veta vart han skall köra. Jag lutar mig lugnt tillbaka, avvaktar och ingriper inte förrän i det ögonblick jag upptäcker att han kör vilse. Jag tycker att det kan vara en ganska god metod att använda för att hantera denna fråga också, att inte uppträda som en orolig taxikund som är så orolig att taxichauffören kör i diket till följd av alla de påpekanden som kommer från baksätet.
Fru talman! Inte tror jag att någon kör i diket för att jag är orolig för att det skall bli besvärligt på socialhögskolorna i fråga om denna del av grundutbildningen. Jag ingriper inte heller, men jag kan inte tänka mig annat än att ministern precis som jag är intresserad av dessa frågor. Det är intressant och viktigt att följa resultatet och se vad som händer med det väldigt viktiga tillägg som är nytt. Jag tror precis som statsrådet att man på socialhögskolorna kommer att fullfölja arbetet, men eftersom det är så nytt och det finns så många tveksamheter, tycker jag inte att det är fel att ta upp frågan och intressera sig för den. Jag får önska socialhögskolorna lycka till!

Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig på vilket sätt jag vill medverka till att polisen i Norrtälje får ökade resurser både generellt och under sommaren 1991. Först vill jag nämna att det är regeringen som, inom de av riksdagen givna ekonomiska ramarna, bestämmer antalet polistjänster i landet och hur dessa skall vara fördelade på polisdistrikten. När det gäller polismyndigheten i Norrtälje har regeringen beslutat att där skall finnas 70 Man kan naturligtivs fråga sig om fördelningen av polistjänster i stort i landet är riktig. Vid den senaste översynen av polispersonalens fördelning mellan polismyndigheterna, som genomfördes av rikspolisstyrelsen år 1986 på uppdrag av regeringen, utgick man från ett statistiskt material, där man främst tittade på polistjänsternas fördelning samt befolkningsunderlag och brottsvolym inom resp. polisdistrikt. Detta material analyserades och bedömdes sedan mot andra faktorer av betydelse. För Norrtäljes del visade utredningen att antalet polistjänster borde minskas med fyra, dvs. från 70 polistjänster till 66. Den reduktionen av antalet polistjänster i Norrtälje kom dock aldrig till stånd. Den av rikspolisstyrelsen senast sammanställda informationen avseende polismyndigheternas arbetsbelastning ger inte heller stöd för någon omfördelning av polispersonal till polismyndigheten i Norrtälje. Inom länet är länsstyrelsen högsta polismyndighet och har ansvar för polisverksamheten där. Länsstyrelsen kan ingripa i olika hänseenden i polismyndigheternas verksamhet. Bl.a. har länsstyrelsen möjlighet att omfördela polistjänster mellan länets polismyndigheter i syfte att tillgodose behovet av en jämn arbetsbelastning mellan polismyndigheterna. När det gäller Stockholms län är det dock osäkert om man kan åstadkomma någon förbättring i arbetsläget genom en sådan omfördelning av tjänster. Detta beror på antalet vakanta tjänster i länet. Även om utvecklingen håller på att vända, är läget fortfarande bekymmersamt, framför allt vid polismyndigheten i Stockholm. För Norrtäljepolisens del är situationen väsentligt bättre. Där fanns i januari bara en vakant polistjänst. Som Alf Wennerfors framhållit visar polismyndigheternas arbetsbelastning tydliga säsongsvariationer. För många polisdistrikt är arbets och personalläget svårast under sommaren. Detta gäller bl.a. för distrikt som omfattar kommuner med många sommargäster. Dit hör Detta är en årligen återkommande problematik som länsstyrelsen har att hantera i sin egenskap av länets högsta polisorgan. Länsstyrelsen kan bl.a. besluta om polisförstärkning från ett distrikt till ett annat, antingen inom länet eller till ett annat län. I praktiken sker diskussionerna om sådana polisförstärkningar oftast direkt mellan de regionala polischeferna. När det gäller situationen i Norrtälje försöker länsstyrelsen i Stockholms län att i möjligaste mån beakta de förstärkningsbehov som uppkommer i Norrtälje polisdistrikt under sommartid. Under sommaren 1990 var emellertid personalsituationen vid länets polismyndigheter sådan, att någon förstärkning till bl.a. Norrtälje polisdistrikt inte var möjlig. Även andra vägar måste användas för att förbättra arbetssituationen ute i polisdistrikten. I 1989/90:155), som regeringen förelade riksdagen i våras, togs en del av de här problemen upp. Vid riksdagsbehandlingen rådde det stor enighet om de åtgärder som regeringen vidtagit eller planerar. Jag vill här nämna några av åtgärderna. Antagligen till polishögskolan har utökats till en nivå som medför att vi framöver uppnår balans mellan antalet utbildade poliser och antalet polistjänster -- Regeringen har medgett polisväsendet att ta i anspråk lönemedel för vakanta polistjänster för att användas till att anställa administrativ personal som avlastar poliserna arbetsuppgifter som inte kräver polisutbildning -- Polismyndigheterna har sedan den 1 juli 1990 i princip rätt att helt bestämma över sin organisation. Därmed har också förutsättningarna ökat för att använda personalresurserna på ett flexibelt och effektivt sätt. -- Regeringen driver på utvecklingen mot ett ökat samarbete både mellan polismyndigheterna i länet och över länsgränserna. Bl.a. har regeringen gett ett antal länsstyrelser i uppdrag att bedriva en försöksverksamhet med samverkan i fråga om funktionen som vakthavande befäl. Ändringar har också nyligen införts i polislagen, som innebär att länsstyrelsernas beslutsbefogenheter ytterligare ökat för att ge möjlighet till olika typer av samverkan. Nyligen har inom civildepartementet igångsatts en översyn av organisationsstrukturen inom polisen för att ge polisen en organisation som bättre främjar samverkan och effektivitet och som gör att resurserna kan föras över från administration till operativ verksamhet. Av betydelse för att öka polisens effektivitet är också det intensiva rationaliseringsarbete inom polisväsendet som pågår inom ramen för 1989/90 Med detta svar har jag gett en beskrivning av olika typer av åtgärder som regeringen vidtagit för att underlätta polisarbetet och främja rekryteringen generellt inom landet och inte minst inom Stockholms län. Regeringen bör inte i dessa hänseenden särskilt föreskriva vad som skall gälla för polismyndigheten i Norrtälje.

Fru talman! Jag vill, som moderat politiker, att människorna skall ha så stor frihet och valfrihet som möjligt. Men med ökad frihet följer ökat ansvar. Vi måste ta ansvar för de människor som behöver stöd och vård, men vi måste också, utöver frihet och valfrihet, se till att människorna lever i trygghet. Vi måste garantera medborgarna rättstrygghet, ett skydd mot ökande brottslighet, mot inbrott, misshandel, rån och våld. Vi måste minska trafikförseelserna för att minska trafikolyckorna. Välfärdssamhället behöver en fungerande polis och poliskår. Så är det inte till vardags, trots regeringens skönskrivningar och trots allt positivt man kan läsa både på och mellan raderna i statsrådets svar på min interpellation. Varje dag begås brott. Varje dag drabbas oskyldiga medmänniskor, som sköter sitt arbete, betalar sina skatter och över huvud taget lever ett hederligt liv. Varje gång en människa drabbas undrar hon eller han, anhöriga, goda vänner och alla övriga som får vetskap om överfallet: Var är polisen? Hur kan det ha blivit så här? När jag flyttade från Storstockholmsområdet till Norrtälje och Roslagen flyttade jag från många storstadsproblem -- trodde jag. Visst är luften bättre och tystnaden rogivande, men vi har samma problem som man har i Storstockholm när det gäller trafik och trafikolyckor. Antalet trafikolyckor är större i Norrtälje än i Stockholm, bl.a. på grund av de urusla vägarna i Roslagen och på grund av den ringa polisövervakningen. Jag vill dock tacka statsrådet för ett fylligt och konstruktivt svar, som i några avseenden innehåller ståndpunkter som inger förhoppningar. Det avgörande är tydligen att statsrådet och hans departement och alla övriga instanser som försöker medverka till en riktig fördelning av polistjänster har fått felaktig uppfattning. Varken ni eller länsstyrelsen tar tillräcklig hänsyn till att polisdistriktet geografiskt sett är mycket mycket stort, med långa vägar för utryckningar. Det tar lång tid att komma från den ena delen av distrikten till den andra. Inte heller tar ni tillräcklig hänsyn till att det, utöver de fastboende på ca 44 000 människor, tillkommer mellan 140 000 och 160 000 sommarboende. Men det gäller inte bara detta, utan poängen är att man måste ta hänsyn till att de sommarboende alltmer blir såväl höst och vinter som vårboende. Allt fler åker ut till sina ställen. De 70 polismannatjänsterna räcker inte till. Man gjorde i rikspolisstyrelsens utredning, som statsrådet refererar till, en riktigt rejäl felbedömning. Roslagen kräver att det görs en förnyad utredning. Jag undrar: Vill statsrådet medverka till detta? Vi vill inte på nytt uppleva en sommar som den 1990; det är ju under somrarna som problemen är riktigt stora. Tyvärr ser det mörkt ut inför den kommande sommaren. Såvitt jag har läst svaret på min interpellation rätt inger det inte några stora förhoppningar. Polisbristen är stor, och det var den också förra sommaren. Länsstyrelsen kunde icke göra omfördelningar så att Norrtälje polisdistrikt fick några ytterligare tjänster. I det avseendet är svaret dess värre klart negativt. Visst hjälper det om några tjänster omfördelas, men problemet är ju att med en sådan omfördelning tillkommer extra kostnader, och polisdistriktet har inte möjlighet att betala för sådana. En sommar kan det kanske vara frågan om att omfördela tre tjänster. Detta innebär extra kostnader på 60 000 kr. Det har inte ett sådant distrikt i sin budget. 1990. Varifrån skall polisdistriktet ta pengar till de extra kostnaderna när tjänster skall omfördelas inom länet?
Fru talman! Jag tackar för de uppskattande orden. Jag försökte ge ett tydligt svar om hur beslutsprocessen går till, och vad jag anser vara regeringens och riksdagens uppgift när det gäller styrning och vad jag menar vara länsmyndighetens och polismyndigheternas egna uppgifter när det gäller hur man skall hantera situationen. Jag har bidragit till att lägga en grund för att situationen skall kunna underlättas. Utbildningen av polisaspiranter ligger nu nämligen på en avsevärt högre nivå. Det märks redan nu. Vi har nu mera personal i Stockholms län, även om det fortfarande är det län som är mest utsatt när det gäller vakanser. Vi har vidare avsatt medel för att anställa administrativ personal. Det underlättar att man kan få personal som fullgör de uppgifter som polismyndigheten har, även om det inte gäller fullt utbildad polispersonal. Det betyder också att möjligheten att stötta Norrtälje med poliser under sommaren underlättas. Jag vill emellertid inte ställa i utsikt att man mot bakgrund av personalsituationen i länet i helhet kan ställa personal till förfogande från andra polisdistrikt i Stockholms län till Norrtälje polisdistrikt. Har man vakanser inom polisstaben innebär det att medel frigörs som man kan ta i anspråk. I övrigt är det en sak som man får klara inom ramen för det ekonomiska utrymme som man har till förfogande. Jag vill även kommentera några saker som Alf Wennerfors tog upp, där jag anser att vi är helt ense. En mycket viktig del av välfärden är en polismyndighet som fungerar och en polistjänst som fungerar. Det är en av de viktigaste trygghetsfaktorerna. Jag har på olika sätt försökt medverka till att vi skall förbättra den situation som har varit. Jag har inte försökt skönmåla situationen. Det begås alldeles för många brott. Det finns vakanser inom polismannakåren, som vi försöker fylla. För få brott förs fram till åtal. Vi kämpar ständigt med detta. Avslutningsvis skulle jag vilja kommentera Norrtälje polisdistrikt i ett större perspektiv. Alf Wennerfors säger att polisdistriktet i Norrtälje är stort. Jag har ganska nyligen besökt Kiruna polisdistrikt, som är landets största. Jag har varit i Gällivare polisdistrikt, som är mycket utsträckt, och jag har även varit i Härjedalens polisdistrikt, som är mycket stort. Det finns många polisdistrikt som är ganska stora och där man har stora avstånd. I vissa av dessa distrikt har man i princip samma problem som i Norrtälje. Det gäller dock inte sommargäster utan vintergäster. Detta kan vi inte lösa genom en generell fördelning av personal. Det måste lösas genom insatser mellan länen och inom länen. Jag tror dock att den situation som vi nu har ändock är något bättre än vad den har varit. Om det sedan leder till att länsstyrelsen som har den uppgiften kan omfördela polispersonal så att man bättre klarar sommaren i Norrtälje, tycker jag inte att jag skall stå här i kammaren och säga. Det är länsstyrelsens uppgift att göra det i samråd med länspolischefen.
Fru talman! Jag uppskattar mycket att jag har fått en del instämmanden när det gäller den principiella syn som jag tycker att man bör ha på skyddet och rättstryggheten för människorna. Jag upplever också att -- och jag hoppas att jag har rätt i det -- statsrådet är beslutsam när det gäller den långsiktiga utvecklingen och vill medverka till avsevärda förbättringar. Jag är emellertid ledsen över att framställningen kanske ändå är för ljus när det gäller polisutbildningen. Endast 600 aspiranter tas in. Regeringen har själv skrivit i propositionen att med detta antal polisaspiranter blir det inget överskott förrän år 1996, 1997. Vi vet inte så mycket om det. Det kan bli värre, men det kan också bli bättre. Vi får hoppas att det blir bättre. Vi moderater anser dock att antalet polisaspiranter borde vara 800, för att man skall kunna vara riktigt säker på att snabbt kunna uppnå en situation där det inte uppstår alltför stora vakanser. Långsiktigt hoppas jag att statsrådet har rätt i de konstruktiva synpunkter som har framförts i interpellationssvaret. Jag är dock mycket ängslig inför sommaren. Vi vill inte än en gång uppleva en sådan sommar som år 1990. Roslagsborna betalar höga skatter som alla andra. Vi tycker att de också bör ha det skydd och den rättstrygghet som alla andra människor kräver. Jag kan dock skönja något som inger hopp, även om statsrådet inte kan stå här och lova att vi skall få ytterligare tjänster. En fråga, som statsrådet inte svarade på, kvarstår. Frågan gäller de extra kostnader som varje omfördelning av en polismannatjänst medför. Om det rör sig om tre tjänster medför det för Norrtälje polisdistrikt, och andra polisdistrikt, en extra kostnad för en sommar på 60 000 kr. Vad skall polisdistriktet ta sig till när dessa pengar inte finns i budgeten? Vad skall man ta sig till när man inte längre kan omfördela inom sin egen budget? Har statsrådet ett bra råd till ett sådant polisdistrikt?
Fru talman! Först vill jag något kommentera det antal personer som vi har beslutat ta in på aspirantutbildning. Under tre år -- om vi räknar in 1991 och 1992 -- kommer vi sammanlagt att ta in 2 000 aspiranter. Det är mer än vi har gjort tidigare. Min uppfattning är att med det intaget bör vi avsevärt tidigare än 1996 eller 1997 kunna nå upp till balans när det gäller polismannatjänster och besätta de vakanta tjänsterna. I och med den rådande lönesättningen för poliser har polisyrket återigen blivit attraktivt. Det har alltid varit ett intressant yrke, men många av de poliser som har varit tjänstlediga för att pröva ett annat jobb vänder nu tillbaka. Vi kan således räkna med färre avgångar och snabbare fylla upp vakanserna. Jag vill påpeka för Alf Wennerfors -- i händelse av att det har tagits upp i den moderata motionen, vilket jag inte tror -- att om man ytterligare skulle öka aspirantintaget, står vi inför en ytterligare utbyggnadsfas när det gäller polishögskolan. Vi har lagt ner en hel del pengar på att bygga ut den. Om vi skulle fortsätta med ytterligare 800 polisaspiranter, kommer vi att behöva ytterligare utbildningsplatser. Vi måste då investera ganska mycket pengar, vilket vi inte har haft råd med. Det finns inget generellt svar på frågan om de extra kostnaderna. Om man lånar från ett annat distrikt bör man normalt betala för det. Det är dock inte alltid så sker i samband med kommenderingar. Jag har diskuterat denna fråga ganska utförligt både på poliskongressen och med polischeferna på deras sammankomster. Ett sätt är att utveckla möjligheterna att samverka mellan polisdistrikt så att man t.ex. kan ha bevakning över natten mellan polisdistrikten. Man kan över huvud taget samverka när det gäller att stötta upp varandra. Därigenom kan man spara personal, minska övertidskostnader och liknande. Jag skall göra allt vad jag kan för att medverka till att vi skall förbättra situationen ytterligare, men jag tycker att vi faktiskt är på god väg när det gäller att se till att polissituationen i Sverige förbättras och att polismännen har rimliga möjligheter att klara ett ganska svårt jobb.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag framföra två förhoppningar. Den ena är att statsrådet skall lyckas, dvs. att vi skall klara av den här bristen framför allt i sommare. Den andra förhoppningen är att jag skall slippa ställa någon ytterligare fråga till statsrådet i det här ämnet.

Fru talman! Åke Wictorsson har frågat mig 1. om regeringen är beredd att uttala att i nuvarande läge med kommunalt skattestopp inga nya uppgifter skall åläggas kommunerna av staten om inte staten samtidigt tillför kommunerna nya resurser för detta, och 2. om regeringen därutöver är beredd att verka för att när så sker de ekonomiska relationerna klarläggs i överenskommelser mellan staten och kommunförbunden. Det samhällsekonomiska utrymmet för en kommunal volymtillväxt är ytterst begränsat. Det innebär att kommuner och landsting tvingas använda sina befintliga resurser mer effektivt för att de skall kunna möta medborgarnas krav på god vård och service. Mot bl.a. den bakgrunden har regeringen i årets budgetproposition (prop. 1990/91:100, bil. 9) anfört att statsmakternas stöd för att bidra till att kommuner och landsting kan genomföra förändringar i verksamheten bör vägledas av följande principer: -- Kommuner och landsting åläggs inte nya uppgifter utan att de samtidigt ges möjlighet att finansiera eventuella nya åtaganden med andra medel än höjda skatter. -- Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna resp. landstingen klargörs. Staten formulerar övergripande mål och decentraliserar ansvaret för verkställigheten ytterligare. -- Statliga riktlinjer som inte är nödvändiga för att trygga grundläggande samhällsintressen i fråga om bl.a. likvärdig service för medborgarna tas bort. -- Statsbidragen ges en mer generell utformning. En övergång till ökad målstyrning av kommunal verksamhet bör ske samtidigt som större krav kommer att ställas på uppföljning av resultaten. -- Åtgärder som syftar till att öka produktivitet och effektivitet i den kommunala sektorn skall eftersträvas. Dessa principer är vägledande för regeringen när förslag till förändringar som påverkar kommuner och landsting utarbetas. Åke Wictorsson har frågat mig om regeringen är beredd att uttala att i nuvarande läge med kommunalt skattestopp inga nya uppgifter skall åläggas kommunerna av staten om inte staten samtidigt tillför kommunerna nya resurser för detta. Mitt svar är att regeringen redan har gjort ett uttalande om att kommuner och landsting inte skall åläggas nya uppgifter utan att de samtidigt ges möjlighet att finansiera eventuella nya åtaganden med andra medel än höjda skatter. Det betyder att eventuella nya uppgifter inte med nödvändighet förutsätter att nya ekonomiska resurser skall tillföras den kommunala sektorn. De kan också genomföras om kommunerna samtidigt ges vidgade möjligheter att effektivisera sin verksamhet. Förändringarna inom skolan och äldreomsorgen är exempel på förslag där merkostnaderna för kommunernas nya åligganden finansieras dels med ytterligare statsbidrag, dels genom effektivisering som kan genomföras efter avreglering och ändringar i ansvarsfördelningen. Kommunernas ekonomiska situation, i kombination med det kommunala skattestoppet, kräver att de kommunalekonomiska effekterna av statsmakternas förslag till beslut är väl penetrerade. Detta görs bäst i samarbete med den sakkunskap som finns hos de kommunala företrädarna. De ekonomiska effekterna av förändringar som regeringen föreslår och som påverkar den kommunala sektorn, brukar därför i allmänhet utredas i samarbete med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Hur finansieringen sedan skall ske är en annan fråga. Som jag tidigare har nämnt kan den ske på olika sätt. Förslag som får ekonomiska effekter för kommuner och landsting brukar därefter tas upp i olika överläggningar mellan regeringen och förbunden. Ett exempel på detta är de överläggningar som behandlar den kommunala ekonomin. Överläggningar av det slaget är värdefulla instrument i dialogen mellan den statliga och kommunala nivån om mål, prioriteringar och resurser för den kommunala sektorn. De har också utvecklats efter hand. Jag vill särskilt nämna att regeringen inrättat en ny beredning för samverkan mellan stat och kommun. En viktig uppgift för denna är att samordna kontakterna mellan regeringen och kommunförbunden. Exempel på frågor som skall övervägas av beredningen är kommunal ekonomi, effektivitet och produktivitet samt statens styrning och uppföljning av kommunal verksamhet.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Tyvärr innehåller svaret inget utöver vad som var känt när jag skrev interpellationen. De principer som i svaret redovisas för statsmakternas stöd till förändringsverksamheten i kommuner och landsting angavs ju i finansplanen. Systemet för överläggningar med kommunerna var också etablerat. Trots allt detta har regeringen sedan dess, som framhölls i interpellationen, lagt fram två förslag som direkt strider mot allt detta: det om det särskilda bostadstillägget till pensionärer, som innebär att kommunerna drabbas av kostnadsökningar i storleksordningen 200 milj.kr., och det om bidragen till institutionsvård. I det senare fallet innebär förslaget att pengar för anordningsbidrag skall tas ur ett driftbidrag som överenskommits med kommunförbunden samtidigt som detta minskas med 8 %, i ett läge då driftkostnaderna ökar till följd av ett ökat platsantal. Detta är så mycket mera anmärkningsvärt som det här föreligger en överenskommelse med kommunförbunden för tiden t.o.m. 1992. Om regeringen ville ha en ändring till stånd borde naturligen förhandlingar ha skett med förbunden. Detta har inte skett. Därmed har ytterligare kostnader i storleksordningen 200--300 milj.kr. lagts på kommunerna i ett läge då deras budgetar redan är fastställda. Kommunernas nuvarande kärva ekonomiska läge och de därmed aktualiserade förändringarna kommer att få direkta återverkningar på sysselsättningen ute i kommunerna, eftersom en så stor andel av den kommunala verksamheten förutsätter personalinsatser. Varje ytterligare, oplanerad, belastning innebär därför en ökning av arbetslösheten. Jag delar finansministerns i olika sammanhang gjorda bedömningar att kostnadsutvecklingen i stat och kommun, socialförsäkringssystemens utveckling och löneutvecklingen måste hållas inom den ram som den ekonomiska tillväxten skapar. Inom denna måste också ske ett ökat sparande för att klara av föreliggande investeringsbehov inom olika sektorer. Detta nödvändiggör ett intensifierat förändringsarbete på dessa områden. Jag tror att det finns goda förutsättningar att lyckas med detta med en bevarad välfärdsutveckling. Skall vi lyckas förutsätter detta dock att berörda samhällsgrupper på ett aktivt sätt medverkar i arbetet samtidigt som vi bevarar de grundläggande strukturer i det svenska samhället som varit en förutsättning för den mycket positiva utveckling som det svenska samhället hittills genomgått. På lönemarknaden ger nu parterna ett exempel på att detta är möjligt under frihet och med ansvar inom ramen för Rehnbergkommissionens arbete. En betydande del i framgången med den svenska välfärdsmodellen har varit en sedan lång tid välutvecklad kommunal självstyrelse. Det är i den kommunala verksamheten som närheten finns mellan människorna -- mellan dem som beslutar och administrerar och dem som nyttjar och brukar. Denna självstyrelse, byggd på förutsättningarna av en egen beskattningsrätt, har gjort de svenska kommunerna unika i världen. Det har också gett unika resultat. Fenom skattestopp, indragning av likviditet och gymnasie och äldrereformerna har kommunerna redan tagelskjortan på -- detta inte minst mot bakgrund av utsikterna för de närmaste åren, då egentligen ingen konsumtionsökning kan ske i kommunerna om den samhällsekonomiska balansen skall kunna upprätthållas. Det är min uppfattning att de tiotusentals förtroendevalda och anställda ute i kommunerna kommer att klara den uppgiften. Det visar redan nu den omfattande förändringsverksamhet som kommit i gång. Men då får vi inte från statens sida förutom tagelskjortan också utsätta kommunerna för gisselslag av den typ som nya, ensidigt beslutade, kostnadsökningar innebär. Mot den här bakgrunden och med hänsyn till det torftiga svaret vill jag förnya mina frågor, något omformulerade: Är finansministern beredd att medverka till att den begränsning av ökningstakten i den kommunala verksamheten som måste ske på grund av samhällsekonomin sker med bevarad kommunal självstyrelse och i samverkan med kommunerna? Om så är fallet, delar finansministern då min uppfattning att detta förutsätter att inga nya uppgifter åläggs kommunerna utan att detta först förankrats i överenskommelser med kommunerna?
Herr talman! Jag skall inte gå in i en debatt om de enskilda sakfrågor som här nämnts. Riksdagen kommer att behandla dem i ett sammanhang, och det blir då tillfälle att ytterligare utveckla argumenten kring dessa frågor. Min uppfattning är att de förslag som regeringen aktualiserar under detta år som helhet står i överensstämmelse med principen att inte ålägga kommuner och landsting nya uppgifter utan att de samtidigt ges möjlighet att finansiera nya åtaganden med andra medel än höjda skatter. Jag tror att Åke Wictorsson och jag är överens om att det samhällsekonomiska läget kräver en stram och ansvarsfull finanspolitik och att detta också måste prägla statens relationer till kommunerna. Det bästa bidraget vi kan ge till den kommunala ekonomin är att få ned inflationen och grepp om kostnadsutvecklingen. Jag tror att vi är helt överens också på den punkten. Jag tycker att vi nu är på god väg. Vi kan se en betydligt lugnare utveckling under det kommande året, och detta kommer också att bidra till att undanröja en del av de svåra problem som kommunerna har brottas med. När det gäller de frågor som Åke Wictorsson nys formulerade, har jag svarat på det första. Den andra frågan handlade om överenskommelser. Jag vill här understryka vad jag tidigare sagt. Vi arbetar i nära kontakt med kommun och landstingsförbunden, men regeringen måste förbehålla sig rätten att fatta beslut, och det är riksdagen som har den yttersta makten att fatta beslut i dessa frågor. Den makten kan vi inte överlåta genom överenskommelser med kommunoch landstingsförbunden. Men vi skall självfallet föra våra diskussioner i en mycket positiv och konstruktiv anda och försöka hitta bra och framkomliga vägar i detta arbete.
Fru talman! Jag skall i detta sammanhang nöja mig med att konstatera att jag tolkar finansministerns kompletterande svar på så sätt, att finansministern i själ och hjärta håller med mig men av formella har vissa svårigheter att ge uttryck för detta, och det har jag respekt för.
Fru talman! Jag utgår ifrån att också Åke Wictorsson av formella skäl vill hävda riksdagens rätt att ytterst bestämma och att inte regeringen inte skall träffa överenskommelser som förhindrar riksdagen att utöva folkets befogenheter.
Fru talman! Jag utgår ifrån att vi på samma sätt som i det förgångna även i framtiden kommer att ha regeringar som åtnjuter riksdagens förtroende.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig vad skälet är till att man frångått de av riksdagen godtagna principerna om en generös tillämpning av reglerna om uppehållstillstånd av humanitära skäl avseende homosexuella asylsökanden samt om regeringen är beredd att ägna dagens rutiner till dem som riksdagen godtog 1987. Barbro Westerholm grundar sin fråga, enligt mitt förmenande, på en felaktigt slutsats. Jag kan här bara upprepa vad jag tidigare sagt vid samma typ av frågeställning. I varje enskilt ärende görs en individuell prövning av de skäl som åberopats. Finner regeringen att en asylsökande riskerar allvarlig förföljelse på grund av sin sexuella läggning vid ett återsändande till hemlandet beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl. I de fall där förföljelse på grund av homosexualitet åberopas tillämpas i dag bestämmelserna om uppehållstillstånd av humanitära skäl i en enlighet med de av riksdagen godtagna principerna. Det finns därför ingen anledning till ändring.

Fru talman! Tack för det kortfattade svaret. Både Maria Leissner och jag har tagit upp denna fråga tidigare. Men jag fortsätter debatten eftersom invandrarministerns svar om att man inte ändrat principerna för beviljande av asyl för homosexuella inte stämmer med verkligheten. Jag vet att fallen bedöms individuellt, men som utgångspunkt brukar man utöver lagstiftningen ha en praxis. Praxis i dessa ärenden utvecklades under 1980 talets första hälft på grundval av ett antal ärenden där regeringen ändrade invandrarverkets avstyrkan till asyl och beviljade asyl av bl.a. humanitära skäl. Det var bl.a. fall från Malaysia som gav anledning till detta. Där bestraffas homosexualitet med maximalt 20 års fängelse, böter och piskrapp. Det var fråga om personer från Chile som riskerade fängelsestraff och personer från Thailand, där det inte finns formella lagregler men där många moralfrågor inkl. homosexualitet regleras av olika religiösa föreställningar. Det var också fråga om fall från Polen, där man visserligen kan leva öppet som homosexuell men utsätts för en allvarlig diskriminering. Det var fall från Equador, där den allmänna inställningen till homosexualitet är mycket intolerant och negativ. Variationen var stor i dessa ärenden. Det var fråga om alltifrån att riskera fängelsestraff till att leva i intolerant och negativ miljö. Invandrarverket höll sig till denna praxis fram till dess nya utlänningslagen kom i december 1989. Jag kan inte se annat än att man då skärpte praxis, man lämnade den. Den behandling som de asylsökande sovjetmedborgarna fått och som lett till utvisningsbeslut, vilka visserligen nu i dessa senaste dagar omprövats, strider nämligen mot tidigare praxis. Invandrarverket inhämtade information från vår ambassad i Moskva. Man fick i korthet till svar att manlig men inte kvinnlig homosexualitet är straffbar enligt 121 § brottsbalken och att straffet är fängelse i högst 8 år. Lagparagrafen skulle enligt sovjetiska jurister användas sällan, eftersom det var så svårt att bevisa homosexualitet. Men årligen lär 800 homosexuella hamna i fängelse dömda för brott enligt denna lagparagraf. En ny brottsbalk är att vänta, men vi vet inte hur den kommer att se ut. Trakasserier mot oliktänkande är nu vanlig även om man fått en litet friare syn på homosexualitet, och homosexuella har fått starta en egen tidning. Men samtidigt säger ambassaden att situationen för homosexuella är svårare än på andra håll. Det förekommer bl.a. utpressning av läkare som behandlat homosexuella för könssjukdomar. Det finns en rädsla för HIV, och det förekommer trakasserier. Ambassaden landar förvånande nog i slutsatsen att ''sammanvägt framstår emellertid inte denna grupps situation i Sovjetunionen svårare i dag än tidigare, snarare något bättre''. Verkligheten är den, att lesbiska kvinnor kallas till polisförhör trots att de inte omfattas av denna lagparagraf. KGB har en specialavdelning för prostitution och homosexualitet. Domstolarna godtar skriftligt godkännande av endast en av parterna för dom. Detta möjliggör utpressningssituationer och bekännelser under påverkan. Homosexuella har utsatts för utpressning och trakasserier, bl.a. på grund av rädslan för HIV. Polisen gör sig skyldig till utpressning av stora penningssummor. Den tidsskrift som skulle ges ut har kommit ut i tre nummer. Men polisen har nu beslagtagit tidningens korrespondens, artiklar, foton, prenumerationsregister och två tredjedelar av de pengar som samlats in för fjärde numret. I december kallades ett antal homosexuella knutna till tidningen Tema till polisförhör misstänkta för brott mot paragrafen. Det finns tyvärr rapporter om homosexuella som begått självmord i fängelse. Inrikes och hälsovårdsmyndigheterna har utfärdat ett gemensamt dekret om att homosexuella skall registreras på grund av HIV. Amnesty har fått fångbrev från homosexuella i Sovjetunionen. Ett kafé i Moskva för homosexuella har fått stänga på grund av polisrazzior. Homosexuella har under januari 1991 varit utsatta för överfall och beskjutning utanför Bolsjojteatern. Sammanfattningsvis kan sägas att situationen för homosexuella i Sovjetunionen är betydligt sämre än vad ambassadens sammanfattande kommentar utvisar. Invandrarverkets beslut att utvisa asylsökande homosexuella Sovjetmedborgare innebär som jag ser det en betydande skärpning av bedömningen i förhållande till hittillsvarande praxis av vad som menas med humanitära skäl och står i strid till vad riksdagen uttalat och vad invandrarministern sagt här i kammaren. Jag undrar hur invandrarministern kommer att reagera på detta. Det är väl inte så att man är rädd för att invandringen av homosexuella skulle bli för omfattande om man genomförde en liberalisering?
Fru talman! Får jag för säkerhets skull påpeka för dem som, till skillnad från Barbro Westerholm, inte vet det att det förhållandet att svaret var kortfattat beror på att vi tidigare debatterat precis samma fråga här i riksdagen. Jag har all respekt för Barbro Westerholms engagemang för de homosexuella och för hennes bekymmer för att vi, som hon ser det, inte behandlar deras asylsökningar på rätt sätt. Men jag vill peka på att precis samma engagemang för andra grupper finns hos andra ledamöter. Olika grupper har här i riksdagen sina talesmän, och det är bra. Det kan gälla allt ifrån rumänier, kurder och bulgarienturkar till judar och kristna minoriteter. Alla som har detta engagemang utgår, precis som Barbro Westerholm nu gör, från ett enskilt fall och drar den generella slutsatsen att lagstiftningen inte ger möjligheter att för just deras grupp beakta humanitära skäl när politisk förföljelse inte föreligger. Men bedömningen av de enskilda ärendena med hänsyn till graden av den förföljelse som riskeras skiljer sig inte nämnvärt från grupp till grupp. När det gäller de homosexuella hänvisar Barbro Westerholm till förhållandena i början av 1980 talet. Vi utgår vid bedömningen av dessa fall från de uttalanden som gjordes i propositionen Det slogs där fast att de asylsökande som riskerar stränga straff för icke-politiska handlingar, exempelvis förföljelse på grund av homosexualitet, även i fortsättningen skall kunna få stanna av humanitära skäl. Det sker en samlad bedömning av den situation som den asylsökande skulle få efter ett återsändande till hemlandet. Dessutom sades det i propositionen att en flykting i detta fall undantagsvis skulle kunna falla under de factoflyktingbegreppet men att en sådan bedömning måste överlåtas åt rättstillämpningen. Jag kan försäkra Barbro Westerholm att vi även i dag gör denna avvägning och denna värdering i varje enskilt ärende när homosexualitet åberopas som asylskäl.
Fru talman! Jag bara konstaterar att det behövdes mindre tungt vägande skäl för en del av dem som under 80-talets första hälft sökte asyl än vad det nu behövs. Jag vill fråga invandrarministern om hon inte tror att de asylsökande som öppet erkänt sin homosexualitet och som anför denna som skäl för sin ansökan löper en stor risk att trakasseras och förföljas när de kommer tillbaka till Sovjetunionen. Eller har invandrarministern en klar försäkran att ingenting kommer att hända dem när de kommer tillbaka till hemlandet?
Fru talman! Barbro Westerholm ställer återigen en fråga som jag många gånger avkrävts svar på här i kammaren. Hon begär något slags generell försäkran om att homosexuella från Sovjetunionen inte skall kunna avvisas, dvs. att vi generellt skulle ge ett uppehållstillstånd för homosexuella från Sovjetunionen. Ett besked i den riktningen kan jag tyvärr inte ge för en grupp av asylsökande -- lika litet i detta fall som i något annat.
Fru talman! Jag tycker ändå att situationen för den här gruppen med allt som kan hända dessa människor är så allvarlig att jag gärna skulle se att regeringen här verkade för att dessa människor får stanna. Jag vet mycket väl att statsrådet inte kan gå in på enskilda ärenden, men däremot anser jag att hon borde kunna uttala vilken praxis hon anser bör gälla, precis som skedde i början av 80-talet. Vidare tycker jag att regeringen bör verka för en större förståelse internationellt för de homosexuellas situation. De flesta människor vill ju ändå bo kvar i sitt hemland och slippa fly till andra länder för att få en trygg tillvaro. Jag antar att man skulle kunna göra mycket även på regeringsnivå för att i detta avseende skapa en större tolerans.

Herr talman!

450 000 kr. I det fallet blev skattehöjningen inkomståret 1990 ungefär 600 kr. Samtidigt står det emellertid klart att i många fall, främst i storstadsområden, skedde en betydande höjning av taxeringsvärdena, vilket i vissa fall har lett till en större skatteskärpning. De allra flesta fastighetsägare måste ha känt till att en fastighetstaxering skulle ske under 1990, och de torde också ha haft en uppfattning om skatteeffekterna för 1990. Det kan då inte, som Hugo Hegeland påstår, vara fråga om en oförutsedd skattehöjning. En mycket viktig princip inom vårt system för uppbörd av skatt är att preliminär skatt skall betalas under inkomståret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten. Bl.a. för att inte de som har betalat sin preliminära skatt under inkomståret skall hamna i ett sämre läge än de som betalat efter inkomståret tas en kvarskatteavgift ut, om inte fyllnadsinbetalningen görs inom vissa tidsfrister. Kvarskatteavgiften verkar dessutom som ett påtryckningsmedel att betala den preliminära skatten i tid. Jag anser, med hänsyn till att många småhusägare själva har initierat en höjning av den preliminära skatten under inkomståret och i många fall redan gjort fyllnadsinbetalningar i januari i år, att det skulle vara direkt olämpligt att nu ändra uppbördsreglerna för småhusägarna för att uppnå den effekt som Hugo Hegeland åsyftar. Mitt svar på Hugo Hegelands fråga är alltså nej.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det utförliga svaret men beklagar naturligtvis att det slutade med ett nej. Jag hade givetvis tänkt mig motsatsen, särskilt när jag i förra veckan läste ett meddelande från finansdepartementet om att skattemyndigheterna nu skall vara snällare vid eftertaxeringen och ta större hänsyn till den enskildes personliga förhållanden. I särskilt ömmande fall skall skattemyndigheterna helt låta bli att eftertaxera. Det är några av förslagen i en promemoria som finansdepartementet sände ut på onsdag förra veckan. Även reglerna för skatte och avgiftstilläggen skall mjukas upp och anpassas till skattereformen. Det var ett mycket glädjande meddelande, som tydde på att finansdepartementet nu äntligen börjar betrakta oss skattebetalare som ömma plantor som också bör vårdas mycket omsorgsfullt. Därför trodde jag att det var rätt naturligt att ta hänsyn till de fall som jag har tagit upp i min fråga. Det är alldeles riktigt som statsrådet Erik Åsbrink säger, att de flesta fastighetsägare har känt till att en fastighetstaxering skulle ske och att de kanske har haft en viss uppfattning om skatteeffekten. Men det oförutsebara -- jag syftar inte bara till att det skulle bli en skattehöjning -- är att den i vissa fall blir så omfattande. Det var alltså detta som var det oförutsedda. Det tycker jag att jag kunde väl motivera. Jag tänker på de fall där man kommer ända upp i 150 % höjning och den grupp som inte har så mycket kontanter som Erik Åsbrink och jag alltid har vid sidan om, utan som verkligen lever på marginalen. Jordbrukare får exempelvis rätt kraftiga höjningar av skatten på sina fastigheter numera, mangårdsbyggnader, där det verkligen kan slå allvarligt. Många av dem har inga inkomster under våren utan får dem först senare. Där tycker jag att det verkligen är motiverat att göra ett undantag. Kan inte statsrådet tänka sig denna mjukhet i ömmande fall?
Herr talman! Det är glädjande att höra att Hugo Hegeland har gott om kontanter. Jag tycker dock inte att Hugo Hegeland skall uttala sig om huruvida jag har gott om kontanter. I övrigt till sakfrågan. Denna mjukhet visar vi ju redan genom det regelsystem som vi har. Vi har tagit till ett ordentligt belopp, 20 000 kr. Om man alltså hamnar under den nivån -- och de flesta gör det -- kan man vänta med att göra sina fyllnadsinbetalningar ända till den 30 april utan att drabbas av minsta lilla avgift. De fall som här diskuteras gäller de skattehöjningar som kan bli följden av de höjda taxeringsvärdena. Vi skall ha klart för oss att de motverkas av ändringarna i schablonintäkten, som innebär att det faktiskt för vissa kan bli skattesänkning eller ungefär oförändrad skatt. De skattehöjningar det här handlar om är i de allra flesta fall mycket blygsamma och ryms gott och väl inom ramen för Information om de nya taxeringsvärdena har gått ut senast den 30 juni 1990, dvs. man har känt till långt i förväg vilka skattekonsekvenserna skulle bli. Det har också resulterat i att man i många fall själv har begärt höjd preliminärskatt. Jag anser alltså att vi på allt tillbörligt sätt har tagit hänsyn till förhållandena. Dessutom är det här en rättvisefråga. Att nu i efterhand ändra reglerna gör att vissa människor som har följt de tidigare reglerna skulle hamna i ett sämre läge. Jag kan inte anse att det är berättigat.
Herr talman! Om Erik Åsbrink har ont om kontanter är jag naturligtvis den förste att vilja bistå honom, för jag vet att han inte får låna ur statens kassa, hur flödande den än är vid olika tillfällen. Alldeles bortsett från att jag tillhör ett annat parti tycker jag att det verkligen är ett ömmande fall. Där är jag beredd att göra ett undantag. Det är en sådan mjuk regel som jag tycker att biträdande finansministern kan tillämpa för andra människor. Det skall nu t.o.m. bli möjligt för aktiebolag att under vissa förutsättningar dela upp verksamhet i mindre enheter utan omedelbar inkomsteffekt. Här har man plötsligt intagit en generös ställning till skattebetalarna, något som vi inte är vana vid. Statsrådet säger att många småhusägare har själva initierat en höjning av preliminärskatten under inkomståret. Varför har de gjort det om det inte spelar någon större roll ifall de ligger med en kvarskatt ända upp till 20 000 kr. och det har så liten effekt? Kan statsrådet förklara det, för för mig förefaller det väldigt konstigt.
Herr talman! Det är inte det minsta konstigt. Man har gjort det därför att man har noterat att det blir förändringar i skatteuttaget. Men jag vidhåller att förändringarna är små i de allra flesta fall och alltså ryms många gånger om inom gränsen för 20 000 kr. Men jag tycker att det är viktigt att vi har en lika behandling av skattebetalarna. Grundregeln är att man skall betala en preliminär skatt som så nära som möjligt ansluter till den slutliga skatten. I den mån det uppkommer avvikelser -- i varje fall om det är stora avvikelser -- är det inte orimligt att ta ut en avgift, som egentligen inte innebär annat än att man betalar ränta på den kredit man har skaffat sig med hjälp av skattesystemet. Skulle vi inte göra det, skulle det faktiskt innebära en olika behandling av olika skattebetalare, något som jag inte tycker vore önskvärt.
Herr talman! Även om man får en skattekredit, är tyvärr inte räntan, även om den är låg, som bekant avdragsgill vid deklaration. Så det blir ändå en påtaglig kostnad i vissa fall. Det är riktigt som statsrådet säger att man bör eftersträva likartade regler. Då är det klart att det då också skall vara likartade förhållanden. Har statsrådet ändrat uppfattning sedan förra veckan när det gäller att skattemyndigheterna skall vara snällare vid eftertaxering och ta större hänsyn till den enskildes personliga förhållanden? Det är ju ett avsteg från denna generella regel. Det kan mycket väl uppstå sådana fall där det blir en oväntat stor höjning och där personen i fråga faktiskt inte har några inkomster under de första månaderna av året, eftersom inkomsterna kommer senare. Jag tycker att det i detta fall vore motiverat med ett avsteg från regeln och att man inte skär alla över en kam. Är statsrådet inte så mjuk till sinnet i varje fall?
Herr talman! Jag har inte ändrat uppfattning sedan förra veckan. Den proposition som då lades fram avspeglar givetvis min uppfattning. Jag tycker att skattemyndigheterna, givetvis inom de ramar som dras upp genom lagar och förordningar, skall vara serviceinriktade och ta hänsyn till omständigheter i individuella fall. Men snällheten skall inte drivas så långt att det blir orättvisor och olika behandling. Man får inte vara snäll så till den milda grad mot vissa att man i praktiken blir stygg mot andra.
Herr talman! Jag instämmer givetvis i att snällheten inte får drivas så långt att jag inte skulle känna igen Erik Åsbrink. Det vore ju tråkigt.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att presentera ett förslag som skulle möjliggöra för riksskatteverket att begära ett fiktivt förhandsbesked hos skatterättsnämnden. Frågan knyter an till regeringens förslag i en proposition som lades fram i januari i år om att riksskatteverkets nämnd för rättsärenden skall brytas ut från riksskatteverket och meddela förhandsbesked i eget namn, skatterättsnämnden, och att riksskatteverket skall föra det allmännas talan i ärenden om förhandsbesked. Jag delar i och för sig Knut Wachtmeisters åsikt att det kan behöva skapas en möjlighet för skatteförvaltningen att snabbt få vägledning för sin verksamhet i form av prejudikat. Som framkom vid remissbehandlingen av betänkandet rymmer förslaget emellertid bl.a. en del principiella frågor som ingalunda är lättlösta. För närvarande är jag därför inte beredd att säga när eller ens om jag kommer att lägga fram något förslag med anledning av betänkandet.
Herr talman! Tack för svaret. Propositionen om förhandsbesked i skattefrågor innehåller inte någon möjlighet för riksskatteverket att självt kunna begära förhandsbesked. Ett sådant förfarande hade varit smidigt, snabbt och mindre byråkratiskt och dessutom bättre ur integritetssynpunkt. Nu säger statsrådet att han delar min uppfattning att det är bra om man snabbt kan få vägledning för sin verksamhet i form av prejudikat. Min följdfråga är då: Anser statsrådet inte att det är bra ur den enskildes integritetssynpunkt att kunna få slippa vandra genom rättsinstanserna bara mot bakgrunden att myndigheten vill ha ett prejudikat? När statsrådet säger att det finns principiella frågor som ingalunda är lättlösta vill jag fråga följande. Arbetar man inom finansdepartementet eller inom regeringskansliet över huvud taget på att lösa dessa frågor? Jag har inhämtat att riksskatteverket självt är angeläget om att få tillstånd att begära sådana förhandsbesked. Med kännedom om riksskatteverket tror jag att man även där har grunnat över de principiella svårigheter som ett sådant förslag kan inrymma. Då är frågan om statsrådet inte tror att det går att övervinna dessa principiella svårigheter för att få ett betydligt smidigare system än det som vi har i dag.
Herr talman! På den första frågan vill jag svara att det givetvis är bra både för den enskilde och för skatteförvaltningen om man kan få fram prejudikat så snabbt som möjligt. Det tror jag att vi är ense om. Den andra frågan är något svårare att svara på. Jag kan säga något om de principiella problem som jag i mitt frågesvar antydde fanns. Det som Knut Wachtmeister efterlyser handlar ju inte om att tolka en enskild persons taxering, utan det handlar om mer principiella och generella ställningstaganden. Då glider vi över i riktning mot lagstiftning snarare än rättsskipning. Och det kan t.o.m. ifrågasättas om detta är förenligt med regeringsformen. I alla händelser måste vi noga analysera den frågan ytterligare. Det finns också skäl som talar för att man vid sådana förfaranden skall skapa ett motsatsförhållande, ett kontradiktoriskt förhållande, som det heter på vackert juristspråk, så att man får en allsidig belysning av frågeställningarna. Vem som i så fall skulle utses att vara motpart till det allmänna är inte heller alldeles enkelt att klarlägga. Dessutom finns det, som flera remissinstanser har belyst, ett antal olika möjliga metoder att snabbt föra fram prejudikatfrågor. Jag skall nu inte närmare gå in och belysa dem. Men jag vill säga att detta kräver ytterligare ställningstaganden. Slutligen vill jag säga att om vi inför en sådan ordning innebär det att vi belastar skatterättsnämnden med nya uppgifter som med all säkerhet innebär förlängda handläggningstider i övrigt. Och Knut Wachtmeister har bl.a. en partikamrat, Margit Gennser, som många gånger här i riksdagen har krävt en förkortning av handläggningstiderna. Jag har haft tillfälle att diskutera den frågan flera gånger. Jag är angelägen om att vi nu kan hålla fast vid detta i enlighet med den reform som vi nyligen har föreslagit. Men jag vill alltså nämna detta som ett exempel på att det i detta sammanhang finns vissa svårigheter.
Herr talman! Självfallet delar jag statsrådets uppfattning att man behöver förkorta handläggningstiderna. I fråga om detta har Margit Gennser och jag naturligtvis inte olika uppfattningar. Och denna proposition är också ägnad att leda till en förkortning av handläggningstiderna, dels genom att det krävs färre ledamöter för att man skall vara beslutsmässig, dels genom att man delegerar ned en del ärenden. Allt detta är ju ägnat att förkorta handläggningstiderna. Men självfallet är det angeläget att man handlägger ärendena noggrant. Jag är också glad över att statsrådet delar min uppfattning att det vore bra för den enskilde om man kunde få fiktiva förhandsbesked. Jag blev emellertid litet oroad över slutklämmen i svaret, där statsrådet säger: ''För närvarande är jag därför inte beredd att säga när eller ens om jag kommer att lägga fram något förslag med anledning av betänkandet.'' Men det behövs, som statsrådet nu sade, ytterligare ställningstaganden.

Herr talman! Vi ser över dessa frågor. Det är, som jag sade, svåra frågor, och jag kan inte utlova något visst tidsschema för dessa studier. Jag vill alltså i dagens läge inte heller gå längre än jag gjorde i mitt frågesvar. Jag kan alltså inte utlova att det kommer att läggas fram något förslag. Jag kan bara säga att vi ser över dessa frågor, och dessa studier får ligga till grund för framtida ställningstaganden.
Herr talman! Som avslutning vill jag bara berätta att för ett par år sedan när Kjell-Olof Feldt var på en utfrågning i skatteutskottet kom frågan upp om man skulle kunna minska uttaget av preliminärskatt från 120 till 110 % som riksskatteverket hade föreslagit. Då svarade dåvarande statsrådet Kjell-Olof Feldt att om riksskatteverket skulle lägga fram kloka förslag skulle han självfallet genomföra dem. Och det gjorde han också. Jag tycker att detta är ett ganska klokt förslag från riksskatteverket och som vi under hand har tagit reda på att man arbetar med och som innebär att man skall kunna genomföra en sådan reform. Då tycker jag att det skulle vara bra om statsrådet följde sin företrädare och genomförde kloka förslag från riksskatteverket.
Herr talman! Utan att vilja betygsätta de förslag som läggs fram av riksskatteverket eller från Knut Wachtmeister, skall jag som allmän princip bara fastställa att jag har för avsikt att följa alla kloka förslag i framtiden.
Herr talman! Då hoppas jag att jag ganska snart från statsrådets sida kommer att få en utvärdering av de svårigheter som finns. Jag tror inte att statsrådet kommer tillbaka i vår med någon proposition i ärendet. Vad som sedan händer har vi inte någon anledning att nu diskutera.

Herr talman! Lars Svensson har frågat mig vilken roll jag ser för de lokala yrkesråden och yrkesnämnderna på skolområdet och vilka åtgärder som planeras. Inledningsvis vill jag gärna betona den vikt jag fäster vid samverkan mellan skola och arbetsliv. innebär en stor reform av de mer yrkesförberedande utbildningarna. Kommunerna föreslås bli skyldiga att förlägga minst 15 % av utbildningstiden till en arbetsplats. Möjligheten att arbetsplatsförlägga olika program kommer att variera från ort till ort och mellan olika branscher. Jag är övertygad om att vissa program kommer att få betydligt större del av sin utbildning arbetsplatsförlagd än den föreslagna minimitiden. I fråga om den arbetsplatsförlagda utbildningen blir det betydelsefullt för kommunerna att ha nära kontakter med ortens näringsliv. Också när det gäller beslut om och utformning av lokala grenar kommer samverkan med den lokala arbetsmarknaden att vara nödvändig. Jag utgår i från att lokala yrkesråd -- liksom hittills -- kommer att vara viktiga samarbetspartners i frågor som rör yrkesinriktningen av utbildningen på olika studievägar. Samverkan mellan skola och arbetsliv kommer att vara en nödvändig förutsättning för den framtida gymnasieskolan. Formerna för sådan samverkan bör dock i ökad utsträckning få bestämmas lokalt. En redovisning av skolans arbetslivskontakter kan lämligen höra hemma i den skolplan varje kommun skall upprätta. På ett nationellt plan spelar arbetsmarknadens parter och företrädare för olika branschorganisationer en viktig roll när det gäller samverkan mellan skola och arbetsliv. Så har t.ex. deras kompetens tagits tillvara i olika kursplanegrupper i samband med försöksverksamheten med treåriga yrkesutbildningar. Regeringen har nyligen tillsatt en särskilt kommitté för att utforma mål och riktlinjer för det offentliga skolväsendet. Kommttén skall också till den 1 juli 1991 lämna förslag till riktlinjer och modeller för gymnasieskolans och vuxenutbildningens kursplaner. Kommittén skall samråda med företrädare för såväl skolhuvudmännen som med berörda myndigheter, organisationer och andra kommittéer. Företrädare för arbetslivet kommer härigenom att ges möjlighet att tillföra läroplansarbetet sin kompetens. Jag förutsätter att den värdefulla insats som görs -- såväl lokalt som centralt -- i fortsättningen kommer till uttryck i gemensamma organ mellan skolan och arbetslivet.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Jag blev litet orolig när jag läste gymnasiepropositionen ''Växa med kunskaper'', där det inte stod någonting om den fortsatta kontakten mellan skolan och arbetslivet vare sig lokalt eller centralt. Jag trodde då att statsrådet hade för avsikt att återkomma i den speciella proposition som senare kommer att läggas fram och som berör skollagen m.m. Jag tror att det är viktigt att man har kontinuerliga kontakter mellan skolan och arbetslivet såväl lokalt som centralt. Detta gäller inte endast nu när vi går över till nya läroplaner utan även i fortsättningen. Jag tror av detta skäl att man måste ha centrala yrkesnämnder eller motsvarande för att kontinuerligt följa hur läroplanerna skall se ut och medverka i det fortsatta arbetet med läroplanerna. I referensgruppen för ÖGY-försöket har vi påtalat behovet av att stärka kontakterna mellan arbetslivet och skolan särskilt på det lokala planet när det gäller yrkesråden. Detta påtalades vid referensgruppens sammanträde. Jag tror att det är nödvändigt att man här finner en form. Jag delar statsrådets uppfattning att det i den skolplan som föreläggs kommunerna skall redovisas hur man skall gå till väga. Jag tror dock att det finns anledning för riksdagen att markera att det är motiverat att kontinuerligt ha organ både lokalt och centralt mellan skolan och arbetslivet, för att därigenom få så bra effekter som möjligt av utbildningen både när det gäller läroplanen centralt och när det gäller att utforma arbetet lokalt. Därför bör nog riksdagen göra någon form av uttalande om detta när den skall behandla gymnasiepropositionen.
Herr talman! Det är självklart så, att det står väldigt mycket i gymnasiepropositionen om samverkan mellan arbetslivet och skolan såväl lokalt som nationellt. Lars Svensson avser egentligen det faktum att vi inte har reglerat detta. Detta beror på ett synsätt som baserar sig på ansvarspropositionen, som riksdagen nyligen ställde sig bakom. Vi vill mer och mer överlåta åt dem som arbetar lokalt att ta ansvar för vilken typ av organ man behöver. För att det inte skall uppstå några missförstånd mellan oss vill jag genast säga att jag betraktar yrkesråden som sådana verksamheter som kommer att finnas kvar. Jag utgår från att det kommer att vara nästintill omöjligt att åstadkomma en vettig arbetsplatsförlagd utbildning om man inte har en bra samverkan mellan näringslivet lokalt i dess breda form och skolan. På den punkten känner jag ingen oro. Principiellt har vi dock tidigare intagit den ståndpunkten att vi inte skall reglera denna typ av samverkansformer. Kommunerna får själva söka sig fram.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man gör någon markering, eftersom vi vet att yrkesråden inte fungerar på alla ställen. Därför är det viktigt att man centralt mellan parterna får i gång en diskussion om att stärka yrkesrådens ställning lokalt. Då kanske man behöver ha någon form av klart uttalande ifrån såväl skolministern som riksdagen om vilken vikt man skall lägga vid detta. Jag anser därför att vi har anledning att på något sätt markera i någon typ av skrivning från riksdagen att man måste ha organ som fortlöpande arbetar lokalt och centralt för att man verkligen skall ha möjlighet att få det hela att fungera och för att man skall kunna dra nytta av den kunskap som finns utanför skolan. Det tror jag är viktigt. På den punkten har vi inga delade meningar.
Herr talman! Det är precis som Lars Svensson säger. Det har funnits kommuner där yrkesråden har fungerat dåligt eller kanske inte har fungerat alls trots att det har varit reglerat och det har funnits förordningstexter. Så ser hela situationen ut i ett nötskal. Förordningstexten bär inte alltid upp en verksamhet. Det gäller i stället verksamhetens förankring i den vardag som verksamheten avser att möta. Med den förändring vi gör av gymnasieskolan och yrkesutbildningarna blir det nödvändigt för kommunerna att samverka med arbetslivets företrädare. Jag tycker precis som Lars Svensson att det finns all anledning att stryka under detta. Hur det skall gå till rent tekniskt har vi kanske litet skilda uppfattningar om. Men så kan det också vara ibland.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att kommuner som bedrivit omvårdnadsutbildning i ÖGY-försöket även i fortsättningen får anordna den. Frågan har behandlats i propositionen 1990/91:85 Växa med kunskaper.

Några ytterligare åtgärder på detta område torde inte vara nödvändiga.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på denna fråga. Jag glädjer mig över att svaret är ganska positivt. Hade skrivningen i propositionen Växa med kunskaper varit så tydlig, hade jag egentligen aldrig behövt ställa frågan. Jag är inte ensam om att ha gjort en annan tolkning av texten än vad svaret anger. I propositionen sägs beträffande omvårdnads och naturbruksprogrammen att landstingen skall ha företrädesrätt och veto när det gäller utbildningens bedrivande. Statsrådet hänvisar till en paragraf. När jag läste den fick jag emellertid uppfattningen att -- vilket jag som sagt inte är ensam om -- att det inte rör de kommuner som har deltagit i försöksverksamheten, utan kommuner som har bedrivit den reguljära 2-åriga utbildningen på vårdlinjen. Så har skett i de fall landstingen inte har bedrivit den utbildningen. För ungefär två veckor sedan uppvaktades utbildningsutskottet av en delegation som var mycket orolig över vad som skall hända med det 30 tal kommuner som har bedrivit omvårdsutbildning och skött den mycket bra. Det har här funnits tveksamheter. Min första fråga till statsrådet mot bakgrund av svaret är följande: Kommer man nu snabbt att gå ut till berörda kommuner och anordnare och tala om hur det verkligen förhåller sig? På många håll ser sig lärare omkring och söker sig från de kommuner som har bedrivit denna utbildning, eftersom man tror att den kommer att försvinna. Riksdagen fattade ganska nyligen beslut om den s.k. ÄDEL-reformen, som medför att kommunerna kommer att få ta över en hel del av ansvaret för bl.a. primärvården. Kommunerna kommer då att behöva folk. Kommer statsrådet att ställa upp på att även andra kommuner kan få bedriva den här utbildningen?
Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Det framgår tydligt av såväl ansvarspropositionens resonemang om statsbidragen som av denna proposition att vi inte avser att göra någon förändring i vad gäller möjligheterna att anordna omvårdnadsutbildning. Landstingskommunerna får ha den rätten i fortsättningen. Jag har emellertid sagt, jag vill än en gång understryka det, att om det skulle visa sig att detta är en ordning som inte fungerar i praktiken -- bl.a. mot bakgrund av den beskrivning som Ulf Molin gör av ÄDEL -- på grund av de resonemang som av och till förs mellan kommuner och landsting, är jag beredd att ompröva ställningstagandet om skolan och utbildningen skulle komma i kläm. Det har mycket tydligt uttryckts i proposition till riksdagen. Den första frågan gällde information till de berörda. Övergångsregeln i lagstiftningen har naturligtvis inte kommit till utan att vi har haft kontakt med landstings och kommunförbunden. Övergångsregeln syftar ju exakt på den situation som frågan avser. Jag utgår ifrån att resp. huvudorganisationer på såväl det sekundärkommunala som det primärkommunala området klarar av den informationen. Vi har fått några förfrågningar till departementet, men de har inte rört den här aspekten.
Herr talman! Det finns nog anledning för statsrådet att ta sig ytterligare en funderare på detta område. Ericsson, uppvaktade utbildningsutskottet och tog upp just denna fråga. Man hade inte tolkat 12 § på det sätt som statsrådet ger uttryck för i det här svaret, som jag tycker klargör den situation som jag tog upp. Jag tror därför att det är viktigt att man tar kontakt med ledningen så att man klarar ut detta och informationen når ut till kommunerna. När det gäller frågan om man kan tänka sig att vidga denna verksamhet till kommuner som i dag inte har sådan verksamhet, tycker jag att texten är ganska motsägelsefull. Man konstaterar nämligen att kommunerna har fått ta över ett stort ansvar, men man är inte beredd att låta dem bedriva utbildning. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har tror jag att konflikter kommer att uppstå mellan landsting och kommun. Landstingen kommer inte att tillåta kommunerna att anordna denna utbildning.
Herr talman! Ulf Melin har rätt. Det är motsägelsefullt. Det har också redovisats som motsägelsefullt, inte bara i den nu aktuella propositionen, Växa med kunskaper, utan även i propositionen om ansvaret för skolan. Gränsdragningen är inte riktigt logisk med tanke på de förändringar vi har gjort. Vi har dock valt att behålla denna anordning mot bakgrund av att landstingen har skött omvårdnadsutbildningen på ett mycket bra sätt. Vi utgår ifrån att landsting och kommuner faktiskt kan klara en ömsesidig diskussion om hur utbildningar skall dimensioneras och lokaliseras. Klarar man inte detta får vi återkomma som jag sade i ansvarspropositionen. Jag tycker dock att det vore ganska trist på många sätt om det skulle behöva inträffa. Jag tackar för tipset att man skall informera såväl Kommunförbundet skall självfallet få del av detta frågesvar om informationen inte har gått fram till förbundsordföranden.
Herr talman! Det sista som statsrådet nämnde tackar jag för, framför allt å deras vägnar som anordnar denna utbildning i kommunerna. Jag tror att det är viktigt. Statsrådet sade att landstinget har skött utbildningen bra. Ja, det har de gjort. Från moderat sida har vi varit tveksamma till försöksverksamheten. Delen med omvårdnadsutbildning har dock utan tvivel varit bra. Jag ställer också upp på att den skall vara 3 årig. Det intressanta är dock att de utvärderingar som skolöverstyrelsen har gjort visar att kommunerna har varit väl skickade att sköta utbildningen, precis som landstingen. Ser man geografiskt hur det ser ut i länen med länslasarett och annat, finner man att det i den framtida äldreomsorgen kan komma att uppstå vita fläckar på kartan om man inte tillåter kommuner att ha denna typ av utbildning.
Herr talman! Vi är medvetna om att sådana situationer kan inträffa. Vi utgår emellertid ifrån att man såväl i landstingen som i kommunerna har länsinnevånarnas och kommuninnevånarnas intressen för sina ögon när man gör sin skolorganisation. Dystert vore det annars. Med tanke på att de har sammanfallande territorier och uppdragsgivare -- väljare och medborgare -- vore det uselt om de inte klarade av den typen av samarbete. Vi skall ge dem den chansen. Skulle det misslyckas får vi återkomma.
Herr talman! Det statsrådet säger låter mycket bra och förhoppningsfullt. Erfarenheten ser tyvärr litet annorlunda ut. Göran Persson brukar ofta tala om att han reser mycket ute i landet. Det vet jag att han gör, men det finns det flera som gör. Det finns ju både landstingspartier och kommunpartier. I de fall där man har misslyckats med utbildningen och inte har kommit i gång har det berott på att landsting och kommuner inte har kunnat komma överens. Jag är inte så förhoppningsfull som statsrådet är om att man kommer att kunna komma överens. Jag tror tyvärr att landstingen -- oavsett vilket landsting vi talar om -- kommer att säga nej om en kommun vill bedriva den här utbildningen. Det är allvarligt. Vi vet ju att vi inom denna typ av vård kommer att behöva utbildad personal. Jag tycker därför att det finns anledning för oss att se till att det också blir möjligt att få tag på personal.
Bibelmaraton -- med anledning av 450-årsjubileet av den svenska bibeln -- har väckt stort uppseende. Är statsrådet beredd lägga förslag om en ändring av närradiolagen som markerar att evenemang av mycket stort allmänintresse skall gå före enskilda föreningars fasta programtider?
Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om en ändring av närradiolagen som markerar att evenemang av mycket stort allmänintresse skall gå före enskilda föreningars fasta programtider. Enligt 8 § närradiolagen skall sändningstiden så långt det är möjligt fördelas enligt sammanslutningarnas önskemål. Om deras önskemål ej kan förenas skall förtur ges åt den sammanslutning som bedöms ha störst intresse av att få sända vid en viss tidpunkt. Enligt min mening möjliggör lagens nuvarande utformning att man tar hänsyn av det slag som frågeställaren åsyftar. Någon ändring är därför inte befogad.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Den statliga närradionämnden har på senare tid fattat två uppmärksammade och kritiserade beslut. Stockholm bästa sändningstid och gav den till en person som har blivit dömd till fängelse för hets mot den judiska folkgruppen. För två veckor sedan vägrade nämnden godkänna Stockholms närradioförenings enhälliga beslut att sända ett bibelmaraton med anledning av 450-årsjubileumet av den svenska bibeln. Nämndens beslut var inte enhälligt, och vad jag kan förstå gäller det tolkningen av 8 § i närradiolagen. Statsrådet refererade till 8 § i sitt svar till mig. Därav klargörs konkret att om man inte kan enas skall förtur ges åt den sammanslutning som bedöms ha störst intresse av att få sända vid en viss tidpunkt. Det är viktigt. Frågan blir då varför närradionämnden stoppar kyrkornas bibelmaraton? Jo, bl.a. därför att socialdemokraterna i Stockholm under de aktuella dagarna skall bedriva en minivalrörelse. Majoriteten i nämnden bedömmer tydligen att denna aktivitet är av större allmänintresse än bibeljubileet. Att man gör denna prioritering finner jag både häpnadsväckande och oerhört förvånande. Det var också bakgrunden till min fråga. Statsrådet gör det nu ganska enkelt för sig. Han tycker att det är bra som det är. Statsrådet måste väl ändock som kulturminister reagera på det som har skett? När den samlade kristenheten lyfter fram bibeljubileet, borde väl detta jubileum i rimlighetens namn slå ut rapporteringen från en minivalrörelse? Anser kulturministern att den svenska bibelns 450-årsjubileum ur kulturhistorisk synpunkt har ett större allmänintresse än rapporter från en lokal minivalrörelse?
Herr talman! Jag noterar att Filip Fridolfsson hävdar att närradionämnden skall ha fattat ett beslut mot den samlade kristenhetens uttalade vilja. Det är sakligt fel. Närradionämnden har tagit ställning till en framställning om beslut att åsidosätta de tider som sändande föreningar i närradion faktiskt disponerar. Min utgångspunkt när jag har formulerat mitt svar och när jag har sagt att detta skall lösas inom ramen för den lagstiftning som finns är, att det är värdefullt att föreningar som har rätt att sända kan känna trygghet i de tider de har fått. Lagstiftningen kan så att säga inte åberopa vad den samlade kristenheten i detta fall kräver. Generellt måste gälla att vissa, icke specificerade intressen, skall ha företräde. Jag tycker att det är bra att föreningarna vet vilka regler som gäller och att de kan känna att de är skyddade i sin verksamhet. Å andra sidan anser jag att de föreningar som har tider i närradion och som i olika sammanhang möter framställningar från andra sändande föreningar, så långt som det är möjligt skall visad tillmötesgående och hjälpa dem att genomföra de evenemang som föreningarna planerar. Det tycker jag är rimligt. Jag anser att det är alldeles orimligt att regeringen skall gå in och överpröva och ta ställning till vem som skall få sända. Vi skall erinra oss att framställningen som lämnades in avsåg fyra dagars oavbruten sändningstid.
Herr talman! Jag har aldrig begärt att regeringen skall överpröva närradionämndens beslut. Jag har frågat om man är inne på tanken att ändra 8 § så att det klarare framgår att det skall vara möjligt att ändra i ett program när oenighet har uppstått. Detta är mot kristenhetens vilja. Det råder inget tvivel om det. Kulturministern säger att det skall inte ändras i program. Men Filadelfiaförsamlingens honnörsprogram på fredagkvällarna har ändrats. Där ryckte närradionämnden ut och försökte blockera filadelfiaförsamlingens mest populära program. Det är väl ett bevis på att närradionämnden fingrar och styr och ställer. Kulturministerns argument håller icke. Här finns det ett, vad jag förstår även ur kulturministerns synvinkel, mycket mer angeläget allmänintresse än den minivalrörelse som pågår i Stockholm.
Herr talman! I den aktuella frågan handlar det om att ändra på tider under löpande år som sändande föreningar har fått tillstånd att använda, dvs. att återkalla tillstånd som redan är givna. Stockholm är det fråga om en församling som har åtskilliga tider. För att möjliggöra för en annan förening att få tider förutsattes församlingen av närradionämnden vid en ny fördelning släppa viss tid. Jag har i det stycket -- och det torde inte vara främmande för Filip Fridolfsson -- i en intervju sagt att jag tycker att det är rimligt att ta stor hänsyn till önskemålen om sändningstid från de föreningar som under lång tid med gott anseende har skött sin verksamhet. I det stycket får detta anses vara ett uttalande som ger en anvisning om min grundläggande uppfattning om
Herr talman! Jag håller statsrådet räkning för det uttalande som statsrådet gjorde i anledning av Filadelfiaförsamlingens program på fredagkvällarna. Jag har förstått att kulturministern ansåg att det var ett klavertramp.

Jag kan inte fatta att ett statsråd i den positionen kan försvara den uppläggning som har gällt när närradionämnden har varit oenig.
Herr talman! Jag tillhör dem som respekterar principen att också i nämnder skall majoriteten fatta beslut. Är man oense och det blir ett majoritetsbeslut, måste det rimligen vara majoritetsbeslutet som gäller. Jag har ingen anledning att i det stycket i den ena eller andra formen överpröva nämndens ställningstagande. Om det är som Filip Fridolfsson säger, vilket jag inte har anledning att betvivla, att den samlade kristenheten kräver denna sändning, förmodar jag att det går att lösa problemet utan ingripande av regeringen.
Herr talman! Innan jag kom till denna frågestund, trodde jag att kulturministern och jag skulle vara överens. Jag tror att kulturministern skulle vinna enormt på att dela min uppfattning. Det skulle då bli rubriker i kyrkliga tidningar över hela landet. Det behöver ni i en regering som har det oerhört trångt och besvärligt i dag.
Herr talman! Låt mig till detta få foga kommentaren: Hade jag gjort så, hade jag därmed öppnat för ett enkelt argument att under den vecka som föregår ett viktigt val i höst skulle uteslutande politiska program släppas fram med hänvisning till den relativa betydelse som valet har. Därmed skulle de önskemål som kristna människor har åsidosättas, att även den veckan få lyssna på radioprogram där deras kristna tro bearbetas och där de får tillfälle att via radiomediet förmedla sina tankar i bön.
Herr talman! Det senaste argumentet är helt ohållbart. Vi talar om ett jubileum i mars månad 1991 och inte om vilka program som skall sändas i september månad i valrörelsen 1991. Detta är en aktuell fråga nu. Det är i den jag har försökt att få ett positivt svar på men inte har fått det.
Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig hur förslaget i budgetpropositionen om finansieringen av biståndsmyndigheternas fältpersonal skall tolkas. I dag finns biståndskontor i 17 länder. Samtidigt erhåller ca 50 länder minst 10 milj.kr. vardera i bistånd från Sverige. I många av dessa ansvarar i normalfallet ambassaderna för fältrepresentationen. Behoven växlar dock starkt mellan olika länder beroende på biståndets inriktning. Det är i dag inte möjligt att tillgodose all fältrepresentation enbart inom ramen för biståndskontorens och ambassadernas normala kapacitet. Huvudregeln bör också fortsättningsvis vara att biståndsmyndigheternas mer långsiktiga behov av fältrepresentation skall finansieras inom ramen för resp. förvaltningsanslag. Samtidigt behöver biståndsmyndigheterna kunna anlita konsulter och korttidsanställda för särskilda uppgifter under vissa perioder i mottagarländerna för planering, genomförande och uppföljning i biståndet. Jag anser att det i sådana fall skall finnas viss möjlighet att finansiera fältpersonal över sakanslagen.